Herr talman! Filip Fridolfsson ger mig epitetet evangelist. Jag ser det i positiv mening. I politisk mening betraktar jag mig också som en evangelist. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi politiker är ute bland folk och lyssnar och tar intryck för att sedan kanalisera människors intressen i de politiska frågorna. Sedan säger herr Fridolfsson att han tror att jag har fullmakt, men det kan jag ju inte ha, när herr Fridolfsson har majoriteten. Vi fick ju höra att herr Fridolfsson trodde att han hade majoriteten. Men jag hörde inte någonting om den dokumentation varpå denna majoritet vilar. Men det kanske kommer någon form av sifferbevisning angående den här majoriteten. Jag vet inte på vilket stadium herr Fridolfsson får kontakt med folk ute i västerort. Sedan tänkte jag ställa en fråga till herr Fridolfsson. Vi röstade i Brommafrågan redan 1973. Kan herr Fridolfsson nämna namnet på två moderater som den gången röstade på samma sätt som socialdemokraterna i den här kammaren? Slutligen säger herr Fridolfsson att han vill bli populär men med förnuft. Då är nog vägen lång att vandra, herr Fridolfsson, om vi skall ta intryck av det som nyss sades från talarstolen.

Herr talman! När det gäller frågan om popularitet tror jag inte att jag sade ”populär med förnuft”. Det som jag åsyftade var att bli populär, och det är Jag var så blygsam i mitt inlägg att jag underströk min tro på att jag talade för en majoritet i Bromma — jag vågade inte säga mera. Jag tror att jag talar för en majoritet i Bromma. Oskar Lindkvist däremot agerar och har agerat under årens lopp som om det vore klart att det är han som har majoriteten på sin sida. Det är skillnaden mellan Oskar Lindkvists och mitt sätt att uppträda iden här frågan. Han uppträder hårt och driver envetet sin uppfattning på ett sådant sätt att man bestämt får det här intrycket. När det gäller den direkta frågan till mig om de två namnen på moderata ledamöter på Stockholmsbänken som röstade på samma sätt som socialdemokraterna 1973 hoppas jag att Oskar Lindkvist vill ge till känna vilka det är fråga om, så att jag kan återkomma i den replik jag har kvar.
Herr talman! Vi har ju nu fått höra att herr Fridolfsson inte vill bli populär med förnuft utan populär utan förnuft, och det tror jag att han har mycket bättre förutsättningar för. Sedan säger han att han i motsats till mig tror att han talar för majoriteten. Han fortsätter med att säga att han har övertygats om att jag inte har majoriteten i västerort bakom mig. Jag vill säga till herr Fridolfsson att det är mig fullständigt likgiltigt, om jag i en rättvisefråga där jag hyser en övertygelse har en majoritet bakom mig eller inte. Skall vi i riksdagen föra fram bara de frågor som har en majoritet bakom sig? Skall inte alla synpunkter föras fram i riksdagsarbetet och i andra politiska församlingar? Hur skall då minoriteterna komma till tals? Om jag är övertygad om att en sak är riktig, slåss jag för den, oavsett om jag har majoritet för den eller inte. Det är då min uppgift att försöka få majoritet för mina synpunkter. Herr talman! De som år 1973 var modiga nog att rösta med socialdemokraterna i Brommafrågan var herr Fridolfsson och min bänkkamrat herr Hernelius, som nu på grund av sjukdom tyvärr är frånvarande. Då hade vi några tusen flygrörelser per år på Bromma, nu har vi drygt 34 000. Men i dag röstar herr Fridolfsson mot socialdemokraternas linje. Jag frågar mig mot den bakgrunden: Vilken uppfattning, herr Fridolfsson, är representativ — 1973 års eller 1980 års?
Herr talman! Oskar Lindkvist är helt ointresserad av om han har majoriteten med sig eller inte. I en demokrati vinner alltid majoriteten. Har man majoriteten bakom ryggen, kan ens åsikt bli lag. När det gäller mitt röstande 1973 som då överensstämde med Oskar Lindkvists uppfattning, vill jag bara säga att förnuftet har segrat och att jag nu röstar rätt.

Herr talman! I fråga om jetflygets vara eller icke vara på Bromma finns två helt motstående intressen. i Den ena sidan är resenärerna, som anser sig ha behov av en flygplats inom bekvämt räckhåll. Den andra sidan utgörs av befolkningen i Stockholm, framför allt de som bor i områdena runt omkring flygplatsen och som upplever bullret och avgaserna från flygplanen som mycket svåra och störande. Vilken grupp skall man ta hänsyn till? För mig är frågan lätt att besvara. För de boende finns inget alternativ. För resenärerna finns ett alternativ — Arlanda flygplats. Alltså bör jetflyget flyttas. De beslut som riksdagen nu står inför angående Bromma flygplats är för stockholmarna av mycket stor betydelse. Många gånger har människor i kommunen kastats mellan hopp och förtvivlan under senare år. Flera beslut har fattats och flera löften givits om avveckling av jetflyget på Bromma, både av riksdag och av regering under 1970-talet. Men besluten har inte blivit verklighet därför att de ignorerats av luftfartsverket och senare även av beskäftiga moderata kommunikationsministrar som saknat all insikt i och intresse för de miljöproblem som i växande omfattning drabbar många tusen stockholmare. Många talare före mig har redovisat de faktiska olägenheter och hälsorisker som är förknippade med jetflygets verksamhet på Bromma. Jag skall därför nöja mig med att konstatera att den vållar sanitär olägenhet för tusentals människor. Om detta är alla sakkunniga instanser inom området eniga, och dessutom en mycket stor grupp enskilda människor som drabbas av bullret och avgaserna. Efter koncessionsnämndens beslut sommaren 1979, där det fastslogs att Fokker F 28 skulle vara borta från Bromma den 1 juni 1981, fick människorna nytt hopp. Men nu kommer regeringen med en proposition som sätter koncessionsnämndens beslut ur spel och som innebär fortsatt flyg med Fokkern, i praktiken in på 1990-talet. De förändringar i koncessionsnämndens beslut som föreslås i propositionen är katastrofala för Stockholms invånare och även för många människor i Stockholms grannkommuner. De tidigare besluten har vilat på hälsovårdsstadgan. Koncessionsnämndens beslut skedde enligt miljöskyddslagen. Där sägs att miljöstörande verksamhet skall lokaliseras till minst störande plats med iakttagande av rimliga ekonomiska hänsyn. Jag förutsätter att koncessionsnämnden tagit dessa rimliga ekonomiska hänsyn. Det är inte ofta koncessionsnämnden ger så hårda direktiv som i fråga om jetflyget på Bromma. Just därför måste beslutet leda till eftertanke. Ofta får vi höra att det inte alls finns någon enhetlig opinion bland Stockholms eller Brommas invånare mot flygbullret på Bromma. Ja, självklart finns det många människor som inte är störda, t.o.m. fler än som är störda. Men av de mer än 80000 människor som bor under bullermattan är det ändå många tusen som lider av Brommabullret. Dessutom är det klarlagt att stora delar av Stockholm i övrigt också störs av bullret. Enligt statens naturvårdsverk pekar det vetenskapliga underlag som finns entydigt på att förhållandena kring Bromma på grund av trafiken med Fokker F 28 är sådana att den inte bör fortgå. Till bilden skall naturligtvis också läggas det faktum att jettrafiken har ökat - Nr 53 och fortsätter att öka. Från 1976 har trafiken mer än femdubblats. Nu finns det också mätresultat som visar att luftföroreningssituationen är mycket mer alarmerande än man hittills känt till. Så här sade Ulf Adelsohn den 24 augusti 1977 såsom finansborgarråd i Stockholm: ”Med hänvisning till beslut i Miljöoch Hälsovårdsnämnden kan beredningen ej acceptera sådan flygverksamhet som innebär sanitär olägenhet på Bromma från och med den 1 juli 1978. Återstående alternativ synes vara en flyttning av denna flygverksamhet till Arlanda.” Det var då det! För en statsman är naturligtvis hänsyn till människors välbefinnande främmande. Det framgår ju också av vad Ulf Adelsohn sade häri kammaren för ett par månader sedan: Som stockholmare vill jag inte för ett ögonblick behålla Bromma. För kommunikationsminister Ulf Adelsohn är tidigare löften till stockholmarna till intet förpliktigande. I dag säger herr Adelsohn här i kammaren att Stockholms miljöoch hälsovårdsförvaltning är ohederlig och redovisar mätresultat som är anpassade till dess egna intressen. Det är ett häpnadsväckande påstående. Skulle tio års dagliga mätningar kunna manipuleras och vara mindre tillförlitliga än en ensam människas funderingar? Ovedersägligt är att under arbetskonflikten i våras gav hälsovårdsförvaltningens mätningar helt andra resultat beträffande förekomsten av buller och avgaser. Borde inte kommunikationsministern bemöda sig om större vederhäftighet? I propositionen sägs att riksdagen i december 1977 fattade beslut om bevarande och upprustning av Bromma. Men beslutet innebar ju också att Fokkern skulle flytta ut senast den 31 december 1978 och att jetflyg skulle återupptas först sedan upprustning skett och tillräckligt tysta plan hade skaffats. Förre kommunikationsministern Bo Turesson uttalade i den debatt som då fördes här i kammaren på direkt fråga av Margareta Andrén: ”Så länge miljöoch hälsovårdsnämnden i Stockholm anser att Fokkern F-28 är en sanitär olägenhet är den också borta från Bromma.” Det var då det. Jag kan förstå om Margareta Andrén känner sig sviken. Hälsovårdsnämnden hade ju faktiskt beslutat om förbud för flygning med Fokkern på Bromma. Så blev det nu inte. I stället för att planera för att genomföra riksdagens beslut gav luftfartsverket LIN tillstånd till ytterligare flygning med Fokkern fram till den 30 september 1980. Så kan man också handha riksdagens uppdrag, uppenbarligen. Den tekniska och industriella utvecklingen har avigsidor, oftast stora sådana, inte minst när det gäller människors livsmiljö. Man kan inte alltid tillfredsställa människornas önskan om tillräckligt ren och lugn miljö. Men man kan inte heller frigöra sig från känslan av att miljöproblemen väger lätt i konkurrensen med ekonomiska och mer krassa värderingar. Det är ett cyniskt resonemang som förs i propositionen, naturligtvis inte oväntat, från kommunikationsministern och de intressen han företräder. De många människorna får vänja sig vid dålig livsmiljö — ett rationellt och 73 effektivt samhälle kan inte ta sådana hänsyn. De ekonomiska intressena tar över. Flera ”neutrala” bedömare menar att kostnaderna för Arlanda eller Bromma är ungefär lika stora — vilket alternativ man än väljer. Kvar står då närhetsbehovet för resenärerna. Kan det vara en rimlig avvägning? Förre kommunikationsministern Bo Turesson uttalade på sin tid, att det inte finns någon flygplats i världen som ligger så centralt som Bromma — mitt inne i bostadsbebyggelsen — och att Bromma därför bör bevaras. Att flygplatsen ligger mitt i bostadsbebyggelsen är ju tvärtom ett förhållande som gör den olämplig, framför allt för den bullrande jettrafiken. Det kommer inte inom överskådlig tid att finnas jetplan som inte skapar bullerproblem i tättbebyggt område. Även om koncessionsnämndens bullerreduceringskrav hade uppfyllts skulle det ha inneburit omgivningshygieniska problem. Det är ju faktiskt så att de bullernivågränser som man åberopar i olika sammanhang är satta utifrån de tekniska möjligheter som finns för tystare plan — inte utifrån hur människor besväras av bullret. Dessutom är det så att en upprustning av Bromma till en modern rationell flygplats måste bli så omfattande, att det är jämförbart med anläggandet av en ny flygplats. De miljömässiga bedömningarna bör då enligt luftfartsinspektionens uttalande utgå från de krav som gäller i dag för nya flygplatser. Om Stockholms kommun, vilket är sannolikt, inte förnyar markavtalet 1996 kan det bli en dyr investering. Det vore naturligtvis betydligt besvärligare att ta bort jetflyget från Bromma om det inte fanns ett alternativ. Nu finns Arlanda som ur miljösynpunkt är en betydligt bättre flygplats. I både Göteborg och Malmö har helt nya flygplatser måst anläggas. Det har ändå ur samhällsekonomisk synpunkt ansetts vara försvarbart. Här finns ett alternativ, Arlanda, som för de flesta resenärerna torde vara acceptabelt. Med det socialdemokratiska förslaget om snabbare förbindelser till Arlanda blir tidsskillnaden i restid obetydlig. Det kan bara vara landshövdingar som har mera bråttom. ”Folkflyget äventyras”, säger man. Men enligt ordföranden i lufttransportutredningen, Gunnar von Sydow, är det ju taxiresenärerna man ömmar för. Är det en rimlig avvägning? Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! Låt mig med några ord peka på en grupp medborgare som är ytterst beroende av goda förbindelser med Stockholm och till vilken grupp det har getts löften enligt min mening från riksdagens sida att det skall finnas bra förbindelser med huvudstaden. När riksdagen 1971 och 1973 fattade beslut om utlokaliseringar av de statliga verken sades samtidigt ifrån att utlokaliseringsorterna måste ha bra förbindelser med Stockholm. Det var inte något som vi som var representanter för de län till vilka de utlokaliserade verken förlades har framhållit utan det var faktiskt så att det ansvariga statsrådet Gunnar Sträng redan i de båda propositionerna spikade betydelsen av goda förbindelser. Jag skall citera ett par meningar ur Strängs proposition. Gunnar Sträng säger: ”Även om de av mig föreslagna lokaliseringsorterna redan har goda kommunikationer, delar jag delegationens uppfattning att särskilda insatser bör göras för att ytterligare förbättra kommunikationerna med Stockholm och även i möjligaste mån med landet i övrigt.

Det berodde också och framför allt på att många av de grupper som uppvaktade oss i utskottet pekade på vilken betydelse det hade att det fanns snabba kommunikationer och möjligheter att på dagen flyga fram och tillbaka mellan utlokaliseringsorten och Stockholm. Jag måste säga att jag för min del som ordförande i det utskott som fattade dessa beslut känner ett ansvar för att de löften vi då gav också blir infriade. Om någon av dessa linjer inom Linjeflygtrafiken till utlokaliseringsorterna genom en snabb förflyttning från Bromma ut till Arlanda skulle komma att försämras eller indras, strider detta enligt min mening emot det beslut riksdagen har fattat. Det kan kanske vara intressant att se litet på hur verkligheten blev efter utlokaliseringen och i vilken omfattning tjänstemännen vid de utlokaliserade myndigheterna använde flyg för sina resor hit till Stockholm. Jag har faktiskt lagt ner en del jobb på att söka utreda detta. På den karta som nu syns i bildrutan ser vi att av ungefär 40 — jag tror att det noga räknat gällde 43 statliga myndigheter som utlokaliserades — förlades inte mindre än 26 myndigheter, mina vänner, till orter som har direkt flygförbindelse med Bromma. Om vi analyserar dessa 26 myndigheter som här syns på kartan och hur tjänstemännen har utnyttjat flyget, finner vi att 8 av dessa myndigheter var förlagda till Gävle och till Norrköping och att det på grund av det korta avståndet inte var praktiskt eller lönsamt att använda flyget. Om vi räknar bort dem har vi 18 myndigheter kvar, och 16 av dessa 18 myndigheter har svarat mig på min fråga i vilken omfattning tjänstemännen använder flyget. I en sammanställning av de svar som lämnats heter det: ”De 16 myndigheter från vilka uppgifter hämtats, har redovisat knappt 13 000 enkla resor till eller från Bromma flygplats under budgetåret 1979/80. Dessa har sammanlagt omkring 3 150 anställda vilket motsvarar 30 procent av det totala antalet utlokaliserade tjänster. Om man utgår från 240 arbetsdagar per år innebär detta att i genomsnitt per dag har 27 tjänstemän vid utlokaliserade myndigheter rest tur och retur till Stockholm via Bromma flygplats.” Det blir 54 enkla flygresor samtliga arbetsdagar året om. Det var alltså inte tomt prat när myndigheterna uppvaktade det dåvarande inrikesutskottet och sade, att ett huvudvillkor för att vi över huvud taget skall gå med på en utlokalisering är att vi kommer till orter där det finns goda flygförbindelser med huvudstaden. Jag vill än en gång säga att det för mig är en hederssak att infria det löfte som vi gav efter ett direkt råd och ett klart ställningstagande från i första hand det ansvariga statsrådet Gunnar Sträng. Flera ledamöter har talat om vad flyget betyder för näringslivet i de län som nu har flygplatser och där dessa förbindelser är i fara. Kommunikationsministern räknade upp en rad av dessa flygplatser, och vi har tidigare läst om dem i pressen. Det är naturligt att jag i likhet med Bertil Jonasson knyter an till situationen i mitt eget hemlän. Där har handelskammaren gjort en undersökning bland stora och medelstora företag. Av 90 tillfrågade företag har 66 svarat, bland dem Karlstads Mekaniska Werkstad, Billerud, Uddeholm och flera andra stora företag. 63 av dessa 66 företag säger sig vilja behålla Bromma flygplats. 57 av dem säger att en flyttning till Arlanda vore mycket olämplig, medan 6 säger att en sådan skulle vara ganska olämplig. Jag tror att bilden är densamma över hela landet. Det finns ett stort tryck från näringslivet att behålla de snabba förbindelserna, och vi har — jag upprepar det ännu en gång — gett ett löfte till tjänstemännen på de statliga verken. Det löftet vill jag, herr talman, vara med om att infria. Därför är det en självklarhet för mig att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Karl Erik Eriksson är orolig för sin heder. Men jag tycker inte att han skall behöva vara speciellt orolig. Visserligen vill vpk att Bromma flygplats skall bort, men det är inte det frågan främst gäller. Reservationerna, som diskuteras i dag, innebär enbart att Fokkerplanen skall bort från Bromma. Det har uppgivits för mig att chefen för Swedair med nöje skulle hälsa att Linjeflyg med anledning av en utflyttning till Arlanda skulle lägga ned de linjer som bl.a. Karl Erik Eriksson är orolig för. Swedair skulle då med glädje kasta sig över dessa linjer och upprätthålla en flygservice som t.o.m. överträffade den som Linjeflyg i dag presterar. Därmed torde även Karl Erik Eriksson kunna rösta med reservanterna.

Herr talman! Jag är överraskad över Tommy Franzéns rätt tvärsäkra påstående att det kommer att upprätthållas trafik på de flyglinjer vi har talat om även om Linjeflyg skulle lägga ner verksamheten på dessa sträckor. Jag skulle för min del vara ytterligt försiktig med att gå upp här i talarstolen och avge en så tvärsäker deklaration. Kommunikationsministern har alldeles nyss redovisat framtidsutsikterna, och jag har tidningsurklipp med mig som visar vad Linjeflygs VD Bengt A. Hägglund säger. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att läsa dem, men jag vill säga att tvärsäkra uttalanden om att flygplatserna i Borlänge, Falun, Karlstad, Kalmar, Jönköping, Gävle, Norrköping m.fl. orter kommer att upprätthållas i framtiden skulle jag vara mer försiktig med än Tommy

Herr talman! Diskussionen om Bromma flygplats har som det framgår av den socialdemokratiska motionen 1980/81:113 pågått under en lång följd av år. Olika omständigheter har emellertid gjort att något slutligt avgörande ännu inte tagits. Tidpunkten synes nu vara inne när det slutliga avgörandet skall fattas. Den votering som följer på den här debatten uppfattas därför som en slutpunkt på kapitlet Bromma. Många människor kommer säkerligen att känna sig lättade efter dagens beslut. Andra kommer att känna stor besvikelse över utgången. Det råder nämligen delade meningar om från vilken flygplats Linjeflyg skall operera med sin inrikestrafik, om det skall ske från Bromma eller Arlanda. Jag tillhör den grupp av många flygresenärer som nyttjar en av de mindre flygplatserna, nämligen Kramfors. Den flygplatsen tillkom under första hälften av 1970-talet som en regionalpolitisk satsning såväl av staten som av landstinget och kommunen. Flygplatsen har varit och den kommer också i fortsättningen att vara ett mycket bra regionalpolitiskt medel för att bygga upp ett nytt, industriellt sett, nu mycket, mycket sargat Ådalen, detta under förutsättning att flygtrafik i fortsättningen kan bedrivas på flygplatsen. En flyttning av inrikesflyget till Arlanda skulle, som jag och många med mig ser det, innebära sådana ökade kostnader för Linjeflyg att flygtrafiken på de mindre flygplatserna i framtiden äventyras. Vi värnar därför även hårt om den här typen av kommunikationer i Kramfors. Detta gäller dock inte enbart Kramfors flygplats, utan flera av de andra mindre flygplatserna i övriga delar av landet berörs också. Herr talman! Jag har i min hemkommun varit en av tillskyndarna till flygplatsen i Kramfors. Jag har dessutom varit med och format ett förslag till yttrande samt tagit ett enhälligt beslut i kommunstyrelsen när det gäller dess yttrande över att bevara Bromma flygplats för inrikestrafik. Samma enhälliga beslut har jag varit med om att fatta i länsstyrelsens lekmannastyrelse. Detta vet nu människorna i Ådalen och i vårt län. Hur tror ni jag skulle bli mottagen av människorna när jag kommer hem till Kramfors, om jag inte i dag skulle ge uttryck för samma mening i riksdagen? Jag skulle med rätta skämmas att komma hem till Kramfors utan att jag här har röstat på ett för dem och mig riktigt sätt. Jag har f. ö. vid flera tillfällen sedan i våras gett klara och entydiga besked om hur jag skulle komma att ta ställning i den här frågan. Herr talman! Med detta vill jag lämna den röstförklaringen, att jag i huvudfrågan, som gäller bibehållandet av Bromma som inrikesflygplats, kommer att rösta för utskottsmajoritetens hemställan. I de övriga momenten i utskottsbetänkandet, som inte rör Bromma utan bl.a. marktransporter, kommer jag att rösta på de socialdemokratiska reservationerna. Låt mig till sist deklarera, herr talman, att jag ingalunda känner någon som helst stolthet eller känsla av välbehag över att nödgas avvika från partigruppens linje i en viktig fråga. Jag hoppas att detta är en engångsföreteelse.

Herr talman! Som redan har framgått av den här debatten är frågan om Bromma flygplats en enda lång lidandets historia. Den har kännetecknats av ideliga uppskov, förhalningar, undanflykter och förseningar. Utredning på utredning har tillsatts, och under tiden ökar stadigt trafiken med de bullrande Fokkerplanen, F-28:orna. Det är inte utan att man har förståelse för vad Svensk pilotförening skrev för några månader sedan till kommunikationsministern, då piloterna framförde att den politiska handläggningen av Brommafrågan är ansvarslös. Detta påstående skall ses mot den bakgrunden att Bromma flygplats knappast fyller minimikraven när det gäller säkerhetsstandard för en bas-inrikesflygplats. Att förbättrad säkerhet därför måste kosta pengar kan alla förstå. Men frågan om Bromma flygplats är, förutom en ekonomisk och trafikpolitisk fråga, också en miljöfråga. Det tycks dock inte utskottsmajoriteten vilja förstå utan den har helt fastnat på kostnadsaspekterna. Och det är helt riktigt en mycket viktig synpunkt! Men då skall vi observera att det råder mycket delade meningar om vilka kostnader det kommer att bli om inrikesflyget skall vara kvar på Bromma och vilka kostnader det blir om det flyttar ut till Arlanda. Den generaldirektör som luftfartsverket hade i fjol och som hade arbetat i flera år i företaget ansåg att kostnaderna skulle bli ungefär desamma om trafiken var kvar på Bromma eller flyttade till Arlanda. I propositionen har man i Arlandaalternativet räknat med en tredje bana som belastar detta alternativ. Men denna tredje bana måste byggas ändå, oberoende av om Linjeflyg flyttar till Arlanda eller ej. Visserligen måste den komma till stånd tidigare vid Linjeflygs flyttning till Arlanda, men det är ej korrekt att låta hela denna luftfartsverkets kostnad, ca 330 miljoner, belasta Linjeflygs kostnadsandel. Möjligen kan det vara rimligt att räkna in 100 miljoner i den aktuella kostnaden på lång sikt — och det förändrar ju väsentligt kostnadsjämförelsen mellan Bromma och Arlanda, till fördel för Arlanda. Om Linjeflyg flyttar ut till Arlanda, räknar regeringen med att det blir nödvändigt med stora kapacitetsökningar och därmed kostnader på Arlanda. Men i Brommaalternativet är man inte lika omsorgsfull med att omnämna och beräkna de investeringar som blir nödvändiga. Man räknar sålunda inte med en förlängning av banan, bortsprängning av berg, inlösen av fastigheter eller andra åtgärder som blir nödvändiga på grund av säkerhetsbestämmelser som t.ex. föreslagits i tidigare utredningar och som Pilotföreningen alltjämt anser är nödvändiga om trafiken skall vara kvar på Bromma. Men skulle dessa åtgärder bli aktuella för genomförande får man säkerligen räkna med kraftigt motstånd från dem som berörs av dessa miljöingrepp. De kommer naturligtvis att känna sig mycket oroade. Nej, utskottet talar i stället hela tiden om hur otillräcklig kapaciteten är på Arlanda och hur litet som behöver göras på Bromma. Man borde väl i stället erkänna att Arlanda är en modern flygplats med en ny och ändamålsenlig utrustning, medan Bromma är en gammal och sliten flygplats, som inte heller Nr 53 nämnvärt kan öka sin kapacitet. Om man skulle rusta upp Bromma flygplats Onsdagen den till en acceptabel standard blir det nästan jämförbart med att bygga en ny 17 december 1980 flygplats. I de jämförelser som man gör då det gäller investeringskostnaderna har man inte, som redan sagts här, tagit med de kostnader som kommer att drabba Linjeflyg för en ny flygplansflotta i stället för de 13 Fokkerplanen — kanske en miljard. Däremot räknar man med Linjeflygs investeringskostnader på 100 miljoner på Arlanda för en ny hangar. Är det f. ö. någon som på allvar tror att Linjeflyg redan 1985 kommer att göra sig av med de 13 Fokkerplanen, varav många är relativt nya? Nej, risken är väl väldigt stor — även om vissa utfästelser görs i dag — att när vi kommer till 1985, då kommer en ny begäran om uppskov. Orsaken kan vara att de nya utlovade planen blivit försenade eller att det inte kan anses ekonomiskt försvarbart att på en gång göra sig av med fullt användbara plan. Vi skall inte förundra oss över om de bullerstörda människor som varit med om alla tidigare löften och förseningar ger uttryck för denna oro och tro. Skulle beslutet här i dag innebära att Linjeflyg får vara kvar på Bromma, får man nog räkna med att Fokkerplanen delvis kommer att finnas kvar ytterligare ett tiotal år. Ett ofta återkommande krav bland de av flyget störda är att ett definitivt beslut måste fattas nu när det gäller att få bort flyget från Bromma. I propositionen sägs visserligen att tystare plan skall skaffas fram. Det har sagts i många år, och bl.a. utlovades sådana redan 1977 här i kammaren, då vi hade en stor Brommadebatt. Då sades det att tystare plan skulle finnas redan nu i början av 1980-talet. Men sådana är ju inte i trafik ännu. Kanske de finns på ritbordet, men någon egentlig tillverkning har ännu inte skett. Och det är ganska väl känt att man inte med säkerhet kan säga hur bullerdämpade de verkligen blir. Det framkommer exakt först när de provkörs. Även om dessa tystare plan mot förmodan skulle vara så bullerdämpade som det uppges, uppfyller de ändå inte koncessionsnämndens bestämmelser. I den sammanställning som gjorts av miljöoch hälsovårdsnämnden beträffande bullerproblemen på Bromma redovisas bland många andra två beslut som exemplifierar hur känsligt läge Bromma flygplats har från omgivningshygienisk synpunkt. Redan 1968 förbjöds jetflygplanet DC9 på Bromma, vilket fick till följd att SAS flyttade till Arlanda med hela sin inrikestrafik 1969. 1974 förbjöd miljöoch hälsovårdsnämnden nattrafik på Bromma mellan kl. 22.00 och 06.00. Härtill kommer koncessionsnämndens utslag i juli 1979. Detta innebär att landets högsta miljövårdande organ anser att Brommaflyget innebär en klar miljöolägenhet och att F-28-trafiken skall upphöra vid utgången av juni 1981. Luftfartsverket m.fl. anförde däremot besvär hos regeringen över koncessionsnämndens beslut. Viktigt är då att uppmärksamma att luftfartsverkets överklagande inte gällde att flygplanet Fokker F-28 skall upphöra att trafikera Bromma senast vid utgången av juni 1981. I den delen godtog luftfartsverket koncessionsnämndens utslag. Överklagandet gällde endast den ljudnivå som skall gälla för de plan som skall ersätta Fokkern på Bromma. I propositionen sägs också att man genom särskilda åtgärder på Fokkerplanens motorer skall kunna minska bullret med ett par tre decibel. Men samtidigt har svensk expertis i höst slagit fast att Fokker F-28 saknar förutsättningar att leva upp till andra bullernormer än dem som motorerna en gång har konstruerats för. Men vad värre är — kanske en eventuell bullerdämpning aldrig kommer att märkas, om piloterna skulle göra allvar av sina uttalanden om att de kan förändra ”cut-back”-förfarandet. Det skulle i så fall innebära en bullerökning med mellan 6 och 10 dBA. När man bedömer bullerfrågan på Bromma får man inte heller glömma bort att antalet flygrörelser med F-28 har mångdubblats under senare år. De har ökat från ca 6 850 år 1975 till 32 250 år 1979. I år beräknas de till ca 34 000, och skulle planen vara kvar ända till 1985 torde det väl då vara ca 40 000 flygplansrörelser per år. En fråga som utskottets majoritet — av förklarliga skäl — har berört mycket litet är luftföroreningarna på och omkring Bromma. Men det föreligger ju en alldeles färsk rapport, som vi har hört här, från oktober i år. Jag själv är helt naturligt intresserad av denna rapport, eftersom jag för ett par år sedan motionerade här i riksdagen just om riskerna med luftföroreningarna från flyget vid Bromma. I svaret på min motion hänvisades då till de resultat som skulle komma fram vid den undersökning som pågick. Under senare år — och redan då jag väckte min motion — har det i takt med den ökade jettrafiken kommit klagomål över fotogenlukt samt nedfall av partiklar och vätskedroppar. Miljöoch hälsovårdsförvaltningen har alltså kunna notera ytterligare ett miljöproblem för boende runt Bromma vid sidan av flygbullret, nämligen luftföroreningar. Jetmotorer arbetar nämligen med stort luftöverskott, vilket medför förhållandevis stora kvävedioxidutsläpp. Kvävedioxid ger i höga halter akuta och bestående lungskador. En typ av kolväten är cancerframkallande och har omkring Bromma uppmätts i högre grad än på de mest trafikerade gatorna i innerstan. De uppmätta halterna när det gäller dygnsmedelvärden av kväveoxider har legat i samma intervall som anges som högsta tillåtna halt i Japan. Det är alltså inte underligt att man får brev och telefonsamtal från oroliga föräldrar som på grund av luftföroreningarna inte vågar släppa ut sina barn. Det är inte heller underligt — med tanke på både luftföroreningarna och bullret — att alla myndigheter som sysslar med miljöfrågor i landet har sagt att jetflyget omedelbart bör flytta från Bromma. Det är alltså inte bara miljöoch hälsovårdsnämnden i Stockholm som tycker det utan bl.a. också socialstyrelsen, naturvårdsverket, planverket och koncessionsnämnden. Utskottet är inte berett att egentligen tillstyrka några förbättringar av Nr 53 kommunikationerna till Arlanda. Man stryker inte heller under de vinster som görs genom att alla omstigningar och byten kan ske på samma flygplats. Men man berör inte heller transporterna till och från Bromma med ett ord. Man måste säkerligen räkna med längre bussoch bilköer till Bromma på den från trafiksynpunkt så känsliga Tranebergsbron. Den tidsvinst som man nu gör i förhållande till Arlanda skulle ganska lätt kunna försvinna. Det har i olika sammanhang påpekats att tunnelbana troligen måste byggas från Alvik till flygplatsen, om beräknad kapacitet på Bromma skall klaras. Men någon sådan kostnad har inte alls omnämnts i det här sammanhanget vare sig i propositionen eller i utskottets betänkande. Utskottet påpekar att förhandlingar måste tas upp mellan staten, Stockholms kommun och Stockholms läns landsting. Men förutsättningarna för sådana förhandlingar bör vara ganska små, eftersom båda dessa instanser med stor majoritet har slagit fast att jettrafiken skall flytta till Arlanda. Luftfartsverket skall också få i uppdrag att med Stockholms kommun upprätta nytt markupplåtelseavtal, när det nuvarande går ut 1996. Förutsättningarna att få till stånd ett sådant med linjetrafiken kvar på Bromma måste med den nuvarande politiska majoriteten i Stockholm vara ganska små. Utskottet menar att syftet med trepartimotionen 1737 till väsentlig del tillgodosetts. Det kan man långt ifrån säga. Om man läser texten i motionen skall man finna att det där framhålls att utflyttning av Fokkertrafiken skall ske enligt koncessionsnämndens beslut, vilket omfattar både bullernivånormer och tidpunkt. Vi kräver alltså i motionen att Fokkern flyttar ut till Arlanda 1981, medan utskottet menar att en utflyttning möjligen kan ske 1985. Ett sådant uttalande kan knappast innebära bifall till motionen, även om den nu realistiska tidpunkten är andra halvåret 1982. Herr talman! I enlighet med vad vi framfört i vår motion och i enlighet med min uppfattning, som är densamma som uttalats av folkpartiet i Stockholms län — nämligen att inrikesflyget skall flyttas till Arlanda — kommer jag att rösta på reservation nr 1. Den innebär att förbindelserna till Arlanda snarast skall förbättras. När det gäller förbindelserna till Arlanda på längre sikt kommer jag att rösta för reservation nr 2. Reservation nr 3 gäller huvudfrågan. Som framgår av vad jag har sagt kommer jag att rösta för reservationen i punkt 4 a. När det gäller punkt 4 b däremot stöder jag utskottets förslag. Det innebär att regeringen får möjlighet att också göra de förbättringar på Bromma som bedöms som absolut nödvändiga. Jag kommer vidare att rösta för reservation 4, som innebär att utredningsarbetet, för att få till stånd en permanent lösning, skall sättas i gång så snabbt som möjligt. I reservation nr 5 behandlas det fortsatta utredningsarbetet när det gäller inrikesflyget. Av betänkandet framgår att inrikesflygets framtida utformning kommer att bli föremål för utredning oavsett om utskottets förslag eller 81 reservationen bifalls på denna punkt. Jag kommer att rösta för utskottets förslag, då jag inte anser det erforderligt att göra så detaljerade uttalanden som finns i reservationen.

Herr talman! ”Stockholmsregionens flygplatsfråga och inrikesflygets lokalisering i Stockholmsregionen är två frågor, men de debatteras ofta hopblandade med varandra.” Så uttrycker sig luftfartsverkets generaldirektör i ett brev till verkets medarbetare. Han säger vidare: ”Då det gäller Linjeflygs lokalisering är det nu klargjort, att det blir väsentligt billigare om företaget får stanna kvar på Bromma. Enbart för vårt verk kan det röra sig om 3 å 400 Mkr lägre investeringskostnader.” Flygplatsen i Stockholmsregionen bör vara så centralt placerad inom regionen att de flesta resenärerna till och från flygplatsen har kortaste möjliga resväg. Vidare bör den vara så placerad, att avståndet till centrala myndigheter och industrier så långt möjligt inte direkt missgynnar viss kommun eller industri. Av miljöskäl bör markresandet inom regionen minimeras. Flygplatsens läge vid huvudstaden har stor betydelse regionalpolitiskt, vilket också uttalades av riksdagen i december 1977 med anledning av proposition 1977/78:29. Den frågan har också tidigare belysts i ett inlägg här. Riksdagen har fattat beslut om utflyttning av ett antal statliga verk och institutioner och genom näringspolitiska stödinsatser sökt hjälpa arbetsmarknadsmässigt svaga regioner i landet. Möjligheten att snabbt nå huvudstaden och dess centrala myndigheter och förvaltningar är ett livsvillkor för perifert belägna företag och institutioner, varför förlängda restider direkt motverkar arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska åtgärder. Skillnaden i restid från Arlanda till centrum eller söderort jämfört med restiden från Bromma till motsvarande mål betyder fördyringar och ytterligare tidsåtgång som kommer att inverka negativt inte bara på resandefrekvensen på direktlinjerna utan också på olika matarlinjer. Miljöaspekterna har fått en allt större tyngd i debatten om Stockholmsregionens flygplats. När man diskuterar inrikesflygets lokalisering ur den synpunkten, talar man emellertid främst om den flygplanstyp, Fokker F-28, som Linjeflyg nu använder på sina inrikeslinjer. En flyttning av avgaser och buller till Arlanda innebär emellertid inte att man totalt sett minskar avgaserna och bullret. Nej, man flyttar bara över problemen och t.o.m. förstärker dem. Antalet flygplansrörelser på Arlanda beräknas även utan en eventuell överflyttning av Linjeflygs trafik öka avsevärt. Behålls Linjeflygs trafik kvar på Bromma i enlighet med propositionens förslag, uppstår ett avsevärt tryck på såväl flygbolag som flygplanstillverkare att snabbt få fram nya och mindre störande flygplanstyper, till fromma för även andra orter som flygtrafikeras. Detta innebär också att en förvärrad störning av Sigtuna kommun förskjuts framåt i tiden eller, vilket jag hoppas, helt uteblir, eftersom nya och mindre störande flygplan hinner utvecklas. Det kan också antas, att om enbart allmänflyget får vara kvar på Bromma, vilket under alla omständigheter tycks bli fallet, så kan utvecklingen inom allmänflyget mycket väl betyda att större och därmed mer bullrande plan kommer att användas. Allmänflyget har f. n. mer än dubbelt så många flygplansrörelser på Bromma som Linjeflyg med sina Fokkerplan. En överflyttning av Linjeflygs Fokkerplan till Arlanda innebär alltså sammantaget ett avsevärt ökat miljöhot. Enighet råder bland flygexperter om behovet av två trafikflygplatser inom Stockholmsregionen för inrikesoch utrikesflyg samt en flygplats för allmänflyget. Behåller man Bromma för inrikes närflyg och allmänflyg, innebär detta att man kan skjuta upp investeringar på Arlanda och att Bromma flygplats ges ekonomisk bärkraft. Om enbart allmänflyget blir kvar, måste flygplatsen i själva verket starkt subventioneras. Ett argument för inrikesflygets flyttning från Bromma från socialdemokratiskt håll är också kritik beträffande flygsäkerheten på Bromma, som också framförts från Svensk pilotförening. I propositionen föreslås snabba åtgärder för att förbättra säkerheten. Men det förtjänar också att påpekas, att även vid ett bibehållande av Bromma för enbart allmänflyg behövs omfattande säkerhetsförbättringar. Socialdemokraterna har i sin motion 1980/81:113 föreslagit utbyggnad av en snabbförbindelse, två nya spår till Märsta och därefter stickspår till Arlanda. Förslaget har utarbetats av elever vid Handelshögskolan tillsammans med ASEA. Tanken på en snabbförbindelse av liknande typ har tidigare förts fram i t.ex. Regionplan 68 — man har markreservation — och finns också med i den nya regionplanen, R 78, för Stockholmsregionen. Genomförandet av en sådan utbyggnad har dock inom landstinget bedömts ta avsevärd tid och innebära betydande svårigheter. Som jämförelse kan nämnas att utbyggnaden av pendellinjen Flemingsberg-Järna beräknas ta sex år att projektera och bygga. Sträckan Stockholm-Märsta är ungefär lika lång som sträckan Flemingsberg-Järna, dvs. fyra mil. Svårigheterna beträffande en Arlandalinje är dock avsevärt större än för den linje som jag nyss nämnde. Man får således räkna med förhandlingar med kommuner och enskilda för markinlösen, överklagandetider och expropriationsförfarande. Andra praktiska svårigheter tillkommer — inte minst för den del som skall dras genom Sigtuna kommun och för omläggningarna vid Märsta station. Den tid som anges i motionen för byggnation av snabbförbindelsen, två år, måste vara helt orealistisk. Snarare kan det röra sig om uppemot tio år. Kostnaderna är också uppenbarligen för lågt beräknade. I stället för 530 milj.kr., som man i motionen har beräknat kostnaderna till, räknar SJ med 1,7 miljarder, och till det kommer säkerligen ytterligare kostnader i samband med markinlösen. Herr talman! I regeringens proposition framhålls som en möjlighet, att Linjeflyg flyttar över en del av sin verksamhet till Arlanda men att en del av linjefarten bedrivs från Bromma med miljömässigt godtagbara flygplan. Detta har också Rolf Clarkson tagit upp i sitt anförande, och han har beskrivit förutsättningarna härför. Ytterligare ett alternativ skulle naturligtvis kunna vara att koncession för närtrafik från Bromma medges annat flygbolag, men det alternativet innebär stora ekonomiska nackdelar för Linjeflyg. Sigtuna kommun har — till skillnad från många andra kommuner — ställt sig positiv till ökad flygtrafik med allt vad detta innebär. Skälet till ställningstagandet är lokaliseringsbetingat. Man räknar med ökat antal arbetsplatser och därmed ökat antal kommuninvånare. Antalet arbetsplatser skulle säkert öka, men inflyttningen till kommunen av det skälet blir sannolikt inte stor, om någon alls. Kommunen har f. n. en ytterst begränsad bostadsutbyggnad, och därav byggs knappast några markbostäder, och dessutom länets f. n. högsta kommunalskatt. Om snabbare förbindelser kommer till, vilket torde vara nödvändigt även om inte Linjeflyg flyttar ut och även om inte snabbspåret blir av, så motverkar detta i själva verket en omflyttning inom regionen. Herr talman! Jag är övertygad om att ett beslut om att behålla inrikesflyget kvar på Bromma inte bara skonar Sigtuna kommun från ett väsentligt ökat buller och avgaser utan också skonar Stockholmsregionen i stort. Vid sammanvägningen av olika faktorer och skäl för och emot flyttning av inrikesflyget från Bromma flygplats har jag kommit fram till att regionalpolitiska skäl, miljöhänsyn och samhällsekonomiska aspekter talar för ett bibehållande av inrikesflyget på Bromma. Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande 8 i dess helhet.

Herr talman! Runt om i vårt land byggdes under 1960-talet och i början av 1970-talet ett stort antal flygplatser. Under samma tid byggdes också många flygplatser ut och moderniserades. Nya flyglinjer öppnades. Det var alltså en utvecklingsperiod för svenskt inrikesflyg. Men en flygplats förblev under samma period i stort sett oförändrad. Det vara Stockholms flygplats Bromma. Det mesta av 1970-talets debatt om svenskt inrikesflyg har handlat om Bromma flygplats. Praktiskt taget varje år har Brommafrågan i något avseende varit föremål för behandling i riksdagen. Riksdagen har diskuterat och voterat. Och ingenting har hänt — utvecklingsmässigt — med Stockholms flygplats Bromma. Först under senare år har den ökade flygtrafiken till och från Stockholm tvingat fram en upprustning av flygterminalen, men den ständigt pågående debatten om Bromma flygplats har hindrat en mer omfattande upprustning av inrikesflygplatsen. I dag har de flesta flygplatser runt om i landet i många avseenden en högre standard och en klart bättre flygsäkerhet än den som Bromma kan erbjuda. Detta har varit olyckligt för vårt inrikesflyg. Men de flesta resenärer har översett med situationen på Bromma, då flygplatsen har haft en fördel i jämförelse med alternativflygplatsen Arlanda: närheten till Stockholms city. Ingen kan förneka att Bromma har många vänner bland flygresenärerna till och från Stockholm. Men fördelen med närheten till Stockholms city kan inte i all framtid vägas mot det behov vi utanför Stockholm har av att också huvudstaden skall ha en väl utbyggd inrikesflygplats. Detta är särskilt angeläget med den utveckling som vårt inrikesflyg har tagit under senare år, nämligen att mer och mer bli ett flyg till och från Stockholm. I skuggan av debatten om Bromma har nämligen Linjeflyg under senare delen av 1970-talet lyckats förändra inrikesflyget i grunden. Samtidigt som man med pukor och trumpeter har basunerat ut satsningar på nya flyglinjer till och från Stockholm har man — utan minsta buller — lyckats lägga ned ett 40-tal flyglinjer inom Norrland. Med våldsamma kampanjer har man gått ut och berättat om flygets lågprissatsning samtidigt som man i tysthet har dolt att detta lågpris praktiskt taget inte kan utnyttjas av norrlänningar om de inte övernattar i Stockholm, medan det med goda marginaler kan utnyttjas av stockholmare för ett dagsbesök ute i landet. Om vår kommunikationsminister hade ägnat en liten del av den aktivitet han satsat på olika PR-aktiviteter åt att rädda ett inomnorrländskt flyg, skulle kanske det hot han under senare tid har uttalat mot en del flygplatser ha kunnat undvikas. För en tid sedan diskuterade jag här i kammaren Norrlandsflygets problem med kommunikationsministern. Jag fick då ett mycket intressant besked som jag vill upprepa. Ulf Adelsohn sade så här: ”Som stockholmare, herr Nygren, vill jag inte ens bevara Bromma.” Detta sade alltså Ulf Adelsohn så sent som den 7 november i år. Som stockholmare vill Ulf Adelsohn inte bevara Bromma, fick jag besked om. Att Ulf Adelsohn som kommunikationsminister inte vill göra något för att rädda Norrlandsflyget fick jag också besked om i samma debatt. Undra på att vi har problem med vårt inrikesflyg i dag! I dag har vi ett direkt Norrlandsfientligt inrikesflyg. Vi har en prissättning där det kostar tre gånger mera per mil att flyga inom Norrland än vad det kostar att flyga till och från Stockholm. Det är problem långt större än frågan om vi skall bevara inrikesflyget på Bromma eller inte. Socialdemokraterna i trafikutskottet har i det betänkande vi i dag behandlar tagit upp krav på att flygtrafiken skall tryggas på de flygplatser där den nu upprätthålls. Det är ett angeläget krav mot bakgrund av inrikesflygets förändring under senare år. Linjeflyg tycks, om inte riksdagen säger ifrån, ha makt att avrusta åtminstone flyget inom Norrland. Men lika viktigt för oss norrlänningar är det socialdemokratiska kravet i reservation 5 på en särskild utredning för att se över det svenska inrikesflyget. Den utredningen bör, enligt reservanterna, bl.a. belysa inrikesflygets roll i trafikpolitiken. Bakom denna reservation borde riksdagen kunna samlas — åtminstone alla de riksdagsledamöter som inte hör hemma i Stockholm, eftersom de bör känna stor oro över de senaste årens avveckling av inrikesflyget på olika flygplatser. Vi måste göra vårt inrikesflyg till något mer än ett Stockholmsflyg, och Stockholm måste få en flygplats som kan utvecklas utan årliga voteringsstrider. Vid sidan av säkerhetsfrågan är detta avgörande för mitt ställningstagande i dag att rösta för att allt inrikesflyg samlas på en flygplats i huvudstaden — på Arlanda. Samtidigt bör Bromma flygplats bevaras för civilflyg. Ansvariga politiker i Stockholms läns landsting och i Stockholm bör nu ta sitt ansvar för att de villkor som ställts i den socialdemokratiska motionen, bl.a. om bättre kommunikationer till och från Arlanda, snabbt uppfylls. Så till sist en reflexion efter nu nära 6 timmars riksdagsdebatt i denna fråga. Efter all aktivitet från landshövdingars, kommunalråds, massmediers och andra organs sida med anledning av den fråga som vi om en stund skall fatta beslut om, kan man tro att detta är den livsviktigaste fråga som riksmötet har haft att ta ställning till.

I själva verket är det här en fråga om ungefär en kvarts längre restid till och från vår huvudstad. Frågan har förstorats upp till en av detta riksmötes största frågor. Jag tror att det finns skäl för oss alla att begrunda detta inför den förestående voteringen. De flesta frågor som vi behandlar den här sista riksdagsveckan 1980 är betydligt allvarligare för enskilda svenska medborgare än den flygplatsfråga som vi nu diskuterar.

Herr talman! Vi i Jämtlands län har på många sätt servat Stockholmsregionen. Från oss har en mängd nyttigheter kommit denna region till godo. Jag tänker på det som vi har levererat hit i form av elkraft och andra viktiga varor. Vi har varit utsatta för tvånget att exportera välutbildade ungdomar och yrkesskickliga människor, som inte har kunnat få arbete i hemtrakten. Självfallet ställer vi upp för och välkomnar turister, sommarbarn osv. från bl.a. Stockholmsregionen. Men nu är det vi som ställer ett krav på Stockholmsregionen och på vår huvudstad Stockholm: Bromma flygplats måste bli kvar i enlighet med propositionens och utskottsmajoritetens förslag. Det kravet kommer från politiker ur alla partier — inte minst socialdemokraterna—, från Jämtlandskommunerna, från vår länsstyrelse och från näringslivet, av vilket turistnäringen utgör en viktig del. Många är de resor som inte minst näringslivets folk gör till huvudstaden över Brommaii syfte att ordna jobb till Jämtlands län, och det är livsviktigt för oss. Därför är vi i behov av den snabba förbindelse som flyglinjen Östersund-Bromma utgör. Kravet kommer också från anställda på Östersunds flygplats och förstås även från resenärer i övrigt som har glädje av folkflyget. I dag finns det tillfälle för samtliga riksdagsledamöter på Jämtlandsbänken att ställa upp för det egna länet! Jag skall sluta med att citera vad som sägs i utskottsbetänkandet på 16: ”Inte minst från regionalpolitisk synpunkt är det viktigt att den reguljära inrikes flygtrafiken kan stanna kvar på Bromma.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

Herr talman! Många synpunkter har i dag förts fram angående det viktiga ärende vi nu behandlar. Låt mig dock komma med ytterligare några från Blekinge län och dess flygplats i Ronneby. Både geografiskt och befolkningsmässigt är Blekinge ett litet län. Men våra kommunikationer med andra regioner är för den skull inte mindre viktiga. Såväl i Blekinge som i många andra delar av Sverige är man i stort behov av nya satsningar på industri och näringsliv. För att en plats skall vara intressant för nyetablering krävs bra och snabba förbindelser med andra regioner, och då inte minst med Stockholm. Vi har nu täta dagliga förbindelser med Bromma samt en centralt belägen flygplats i Ronneby mitti länet. Flygplatsen har nyligen byggts ut, och den är ändamålsenlig och bra för både resenärer och personal. Antalet resande med flyg är i starkt ökande, och flygplanen är mestadels fullbokade. Det har för blekingarna blivit ett folkflyg tack vare de olika lågprisoch rabattmöjligheter som finns och som blivit en för Linjeflyg så framgångsrik satsning. Vi i Blekinge är nu mycket ängsliga för att dessa förbindelser starkt kommer att försämras om man bifaller den socialdemokratiska reservationen och dess förslag om att inrikestrafiken med Fokkerplanen på Bromma skall bort redan 1982. Linjeflyg har sagt ifrån. Man klarar inte att tillgodose detta krav. Däremot är man positiv till regeringsförslaget, som också utskottets majoritet ställer sig bakom och som flera talare i detalj har redogjort för i dag. Bromma flygplats bör absolut behållas som en väl fungerande inrikesflygplats. De som bor omkring Bromma får både bullerminskning och andra miljöförbättringar under tiden fram till 1985. Socialdemokraternas partimotion går emot såväl en majoritet av personalen vid Linjeflyg som människorna ute i landets alla regioner, som nu har väl fungerande flygförbindelser med Stockholm. För vissa av orterna kommer det säkert att bli avsevärda försämringar, om det inte rent av blir en avveckling av flygtrafiken. Sverige har en besvärlig ekonomisk situation f. n. I detta läge föreslår socialdemokraterna ett järnvägsbygge som är kostnadsberäknat till 1,7 miljarder för bara banan. Till detta kommer dyrbara investeringar på Arlanda. Det är fel, ur min synpunkt sett, att några lokala folkpartioch centerpartiriksdagsmän från Stockholmsregionen aviserat att de tänker gå emot regeringsförslaget. Det är hög tid för dem att tänka om. Ge också övriga landet en chans! Sverige är inte bara Stockholm, även om man här uppe gärna vill tro att så är fallet. Handelskammaren i Blekinge och Kronobergs län har upprepade gånger vädjat till de socialdemokratiska riksdagsmännen från regionen att besinna sitt ansvar för näringslivet i Blekinge och Kronobergs län. Landshövdingarna i de sju sydlänen anser också att Bromma bör behållas. Vår lokalradio i Blekinge, som brukar vara på alerten, har varit påfallande tyst — och även Sydöstra Sveriges Dagblad — när det gäller Brommafrågan. Man är tydligen rädd för att polemisera mot de tre socialdemokratiska riksdagsmännen i länet. Endast Blekinge Läns Tidning har haft frågan aktuell i ledare, ordet fritt och artiklar. Ännu är det tid för socialdemokratiska riksdagsmän att tänka om. Här vädjar jag speciellt till Helge Karlsson och Ralf Lindström. Att Hans Gustafsson kan hoppa av från en motion han själv skrivit på är väl för mycket begärt, även om den går helt emot hans eget läns intressen. Detta är inte en partipolitisk fråga. Den bör beslutas helt och hållet ur regionalpolitisk och ekonomisk synvinkel.

Herr talman! Som boende på Gotland borde jag upprepa alla argument som har framförts för Bromma flygplats. För oss är Bromma näst intill livsviktig. Men jag skall inte upprepa dem; jag instämmer bara i allt vad tidigare talare som talat för flygets kvarstannande på Bromma har sagt när det gäller tekniska data, ekonomiska aspekter, säkerhetsaspekter osv. Men några ord till i alla fall! Det finns ett ovedersägligt faktum, som vi inte kan undgå att ta hänsyn till, nämligen att Gotland är en ö. Detta sades i den här kammaren för några dagar sedan, när försvarsmaktens organisation på Gotland diskuterades. Att Gotland är en ö konstaterade då samtliga tre talare, och Hans Lindblad sade dessutom att han kände en moralisk skyldighet gentemot Gotland på grund av dess läge. Ja, Gotland är en ö. Jag vet det som har bott där i över 30 år. Och liksom alla öar är Gotland handikappat när det gäller transportmedel. Vattnet är en barriär i kontaktmöjligheten med det övriga Sverige. För att nå närmaste region måste vi antingen åka båt eller flyga. I dag diskuteras Bromma flygplats, en flygplats som jag har sagt är livsviktig och som alla vi som bor på Gotland hoppas skall få finnas kvar i framtiden — av alla de orsaker som har framförts här tidigare i debatten och som jag än en gång instämmer i; annars vet vi faktiskt inte hur det skall gå för OSS. Bullernivån är minst lika hög runt Visby flygplats som på Bromma. Om samma bestämmelser skall tillämpas även på alla andra flygplatser är också vår flygplats i farozonen. Och varför skulle andra principer gälla för landsortens flygplatser? Investeringar — stora pengar — måste läggas ned också här, eftersom vi icke kan vara utan vår flygplats. Ingen klagar, trots att en stor del av Visby ligger under bullermattan. Men självfallet vore vi både glada och tacksamma, om den frist på fem år som propositionen föreslår kunde ge oss tystare plan. Vi klagar inte, sade jag, och det har många orsaker. Vi vet att den snabba förbindelsen till och från Stockholms centrum är en av grundförutsättningarna för att göra vår ö attraktiv och därigenom locka till sig turismen, en näringsgren som vi är mycket, mycket beroende av och som ger många, många årsarbeten. Vi håller exempelvis just nu på att bygga ett konferenshotell, och vi går ut med annonser där vi just lockar med närheten till Stockholms centrum — vi lockar med den snabba förbindelsen. Ännu viktigare är kanske att flyget också gör oss lokaliseringspolitiskt konkurrenskraftiga. Flygtrafiken har faktiskt ekonomiskt stöd från staten, vilket i högsta grad ökar dess betydelse. Nej, vi klagar inte trots bullret. Närflygplatsen är så viktig för den enskilda människan att det får överskugga miljöproblemen. Vi måste snabbt kunna nå våra regionsjukhus. Våra släktingar måste kunna komma över och hälsa på oss, och tjänstemännen måste kunna resa över dagen för att fullgöra sina uppdrag. Restiden från mitt hus till det här huset är i dag mindre än två timmar. Då använder jag ändå bussförbindelsen mellan Bromma och Stockholms centrum. Flera talare har sagt att en kvarts längre restid och några mil hit eller dit inte betyder någonting. Jo, det betyder faktiskt mycket. Det är de många små tidsförskjutningarna som gör att det blir en lång och tröttsam resa. Först går man av planet på flygplatsen. Sedan har man långt att gå för att hämta sitt bagage, och det tar tid. Därefter skall man gå ut till flygbussen, och det är lång väg in till centrum. Bussen skall fyllas, och man får ofta vänta på att andra plan skall komma. Jag har denna vinter gång på gång upplevt den enorma skillnaden mellan att förflytta sig från Visby till Stockholms centrum och att komma från en annan ort till Arlanda och sedan resa in till staden. Visst har detta en väldigt stor betydelse. Naturligtvis har flygplatsen också en stor regionalpolitisk betydelse. Det verkar som om en del talare över huvud taget inte tänker på den aspekten. Genom regeringens proposition får Linjeflyg en sportslig chans att efter en noga utstakad tidtabell klara av de krav som ställs vad det gäller buller och avgaser. Det blir en tävling med tiden och med teknikens snabba utveckling. Men vinner Linjeflyg den tävlingen, då har hela Sverige chans att få ett folkflyg värt namnet. Då får Sveriges befolkning möjlighet att snabbt nå vår gemensamma huvudstad. Det föreligger en moralisk skyldighet gentemot Gotland, sade Hans Lindblad. Jag hoppas att hans partikamrater också tänker på det när vi skall votera. Solidaritet är också ett viktigt ord i sammanhanget. Oskar Lindkvist talade om detta. Jag hoppas att han och hans partikamrater också tänker på det. Att sätta huvudstadens väl framför landets ve hoppas jag att ingen kommer att göra vid den kommande voteringen. Nr 53 Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan. Onsdagen den

Herr talman! ”Kampen om Brommaflyget” lydde en tidningsrubrik som jag såg häromdagen. En kamp är precis vad det är här i riksdagen just i dag. Det är en hård och jämn kamp. Skulle till äventyrs den sida vinna som vill lägga ned inrikesflyget på Bromma, tror jag inte att alla som har röstat för det förslaget kommer att känna sig särskilt lyckliga. Det har framkommit många argument i dag som talar för ett bibehållande av inrikesflyget på Bromma, och jag kanske inte i den nu långt framskridna debatten kan komma med några nya argument. Men jag vill ändå understryka vissa saker som jag bedömer som viktiga sedda utifrån landsorten och då främst från södra Sverige.

Stockholm är landets politiska, administrativa och kommersiella centrum. Därför behöver man ha snabba förbindelser med de centralt placerade beslutsfattarna. Det är därför som flyget är av stort värde. Stockholmsregionen och dess invånare har stor nytta av att ha alla dessa serviceorgan, myndigheter och beslutsfattare. Man har detta på grund av sin ställning som huvudstad. Denna särställning för Stockholm gör att invånarna är skyldiga att ta rimlig hänsyn till det övriga landets intressen. Bromma, som knutpunkt för landets inrikesflyg, har varit och är ett måste för de olika landsdelarnas näringsliv. Beträffande den vanlige passageraren och folkflyget gäller att svenskt inrikesflyg under de senaste två åren har visat en expansiv trend, och min förhoppning är att den skall fortsätta. En förutsättning för detta är enligt min mening att LIN får möjlighet att stanna kvar på Bromma. Vid en utflyttning till Arlanda skulle resekostnaderna stiga avsevärt, restiden förlängas och smidigheten försämras. Bara detta är tillräckligt för att den ”vanlige” passageraren blir mer eller mindre tvingad att använda andra kollektiva transportmedel. Intäkterna för LIN skulle då minska och det s.k. folkflyget upphöra. Beträffande ekonomin vill jag säga att Bromma, med tanke på det ekonomiska läget i landet, i ett långsiktigt perspektiv kommer att bli bra mycket billigare än Arlanda. Det framgår av trafikutskottets betänkande. Då ” är det fråga om investeringar av olika slag. Bolaget LIN får också ökade driftkostnader. Ta exempelvis alla flygningar söderifrån, som tar fyra till fem minuter längre tid till Arlanda än till Bromma! Varje minut kostar utslaget på helår 6 milj.kr. Till detta kommer ett ca 10-procentigt passagerarbortfall, vilket kommer att kosta ca 60-70 milj.kr. per år. Kommer LIN att klara dessa merkostnader och inkomstminskningar? Knappast. Skall vi ha kvar ett folkflyg måste följaktligen Bromma bevaras. Beträffande miljön vill jag framhålla att jag är väl medveten om miljöfrågorna vid Bromma. Det framgår av vad majoriteten i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar säger, att väsentliga miljöförbättringar för de kringboende kommer att genomföras, dvs. minskat trafikbuller och mindre utsläpp av avgaser. Rolf Clarkson har i debatten i dag lovat, att utskottet skall göra allt som är möjligt för att minska nämnda olägenheter. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att nå miljömässiga förbättringar. Jag har inte talat om alla de tekniska utredningar som företagits beträffande flygplatsfrågan i Stockholmsområdet. De redovisas i utskottsbetänkandet, och mycket har sagts om detta här i dag. Jag har i allmänna ordalag talat om föroch nackdelar vad gäller Bromma och Arlanda. Alla sakliga skäl talar för att Bromma skall bevaras. Många länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag har uppvaktat såväl regeringen som enskilda riksdagsledamöter i den här frågan. De har uttryckt oro över näringslivet och för nedläggning av flygplatser liksom en rädsla för en negativ utveckling även inom andra områden i sina resp. hembygder, om snabba förbindelser med huvudstaden inte längre blir möjliga, och så blir fallet om Bromma läggs ner. De reservationer som socialdemokraterna har fogat vid betänkandet är vilseledande på många punkter. Detta har redan påpekats av några av utskottets talesmän, och jag instämmer i den kritiken. Ett villkor för att vi skall kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för regioner utanför Stockholmsområdet är att vi får ha Bromma kvar. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig i den övergripande diskussionen i denna flygplatsfråga, eftersom företrädarna för utskottsmajoriteten redan har redovisat sin syn på ett utomordentligt fint sätt. Jag måste emellertid ta litet tid i anspråk för att från regional synpunkt konkretisera den fråga det gäller, och det är naturligt att jag gör det med utgångspunkt i den region som jag själv representerar. Inrikesflyget befinner sig i dag i ett expansivt skede, och så har varit fallet även för Jönköpingsregionen. Mellan 1970 och 1979 mer än fördubblades resandet i regionen. För 1980 har också en kraftig ökning skett för Linjeflygs del. Den absolut övervägande delen av inrikestrafiken sker med Bromma som destinationsort. För 1980 beräknas att resandet mellan Jönköping och Bromma omfattar ca 120 000 passagerare, och det motsvarar ca 98 96 av den inrikes passagerartrafiken med Jönköping. Beträffande flygplatsernas eko Nr 53 nomi ligger Jönköpings flygplats på tredje plats i lönsamhetshänseende enligt luftfartsverkets statistik. Den medvetna satsningen från Linjeflygs sida har varit positiv för inrikesflyget. Lågprissatsningen har haft stor betydelse, och trafiken mellan Jönköping och Bromma gäller till ca 45 96 lågprisoch rabattresor. Vi har på det här sättet fått början till ett folkflyg i Sverige. Detta gynnar inte minst pensionärerna och ungdomarna. En nedläggning av Bromma och de negativa effekter som detta skulle medföra kommer i stor utsträckning att drabba just dessa trafikantgrupper och därmed hela folkflygstanken. Jag skall inte ytterligare fördjupa mig i detta. Det har gjorts tidigare här i kammaren. Vi borde i det här landet vara rädda om den positiva och medvetna satsning som präglat just inrikesflyget. Vid Jönköpings flygplats har de som verkar inom Linjeflyg och luftfartsverket gjort fina insatser för den positiva utvecklingen inom regionen. Men jag har också fått bekräftat från personalhåll att man upplever en nedläggning av Bromma som ett klart hot mot flygets positiva utveckling och därmed också mot de egna arbetsplatserna. Vi har nog med krisföretag i detta land utan att vi skall förpassa ytterligare verksamheter till denna grupp. Vi har ingen anledning att försätta Linjeflyg i en svår situation. Herr talman! Man kan inte, så som gjorts i debatten, nonchalera det ökade avståndet när det gäller marktransporter som Arlandaalternativet innebär. Sett utifrån vårt läns förhållanden är avståndet mellan Arlanda och Stockholm lika långt som mellan Jönköping och Nässjö. Sett ur direkt flygtidssynpunkt är detta detsamma som att man flyttar Jönköping ner emot tyska gränsen. Helt klart har marktransporterna stor betydelse vid valet mellan flyget och andra kommunikationsmedel. I länet har en rad personer och organisationer med landshövdingen i spetsen klart påtalat de negativa effekterna av Arlandaalternativet. Handelskammaren t.ex. pekar på att flera företag i regionen är mycket kontaktberoende, och man hävdar att goda flygförbindelser är en väsentlig förutsättning för att verksamheten skall kunna bedrivas i Jönköpings län. Detta gäller i ännu högre grad för företag som har produktionsenheter i länet men har huvudkontor i Stockholmsområdet. Om de goda nuvarande kommunikationerna inte kan upprätthållas kan detta innebära en avsevärd försämring vad gäller företagens möjligheter att fungera. Vi kan få svårt att behålla de mest kontaktberoende verksamheterna inom regionen. Handelskammaren pekar vidare på ökade resekostnader, förlängda restider och en försämrad turtäthet som en följd av ett negativt beslut i kammaren i dag. Jag vill också påtala den företagsstruktur som präglar Jönköpingsflygets upptagningsområde. Där finns många mindre och medelstora företag med behov av snabba och effektiva flygförbindelser, inte bara till Stockholm utan också med andra länder. I dag har regionen dagliga resemöjligheter till många europeiska huvudstäder. Men med en nedgång av inrikesflyget följer givetvis också negativa effekter för kontinentförbindelserna och likaså för chartertrafiken. Därmed tappar regionen en viktig kommunikationsbas, och 93 man frågar sig oroligt vad detta kommer att innebära för sysselsättningstryggheten i de företag som är beroende av flygförbindelserna för sin verksamhet och sina kontakter. Som ett led i tidigare regionalpolitiska satsningar har en utlokalisering skett av vissa statliga verk. Tredje vice talmannen har tidigare belyst den frågan. Detta har varit positivt för många regioner. De anställda inom dessa verk använder flyget i mycket stor omfattning, och nog måste det förefalla underligt om man nu försämrar reseoch arbetsförhållandena för dessa verksamheter. Jag anser att de som röstar på reservationen klart underskattar de negativa effekter som en nedläggning av Bromma flygplats får för många regioner. Här brukar vi i denna kammare satsa stora pengar på regionalpolitiska åtgärder, och då för att förbättra förhållanden och skapa arbetstillfällen i skilda regioner. Nu står somliga i begrepp att använda stora belopp av skattebetalarnas pengar för att försämra möjligheterna för många orter och regioner i detta land. Utifrån den negativa effekt ett sådant beslut skulle få för den region jag företräder vill jag till sist, herr talman, vädja till de socialdemokratiska ledamöterna från länet att ställa upp för vår region i denna viktiga fråga. Därmed ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vad vi talar om här i dag är inrikesflygets utflyttning till Arlanda 1982 eller 1985 samt en skillnad, om något år, av två decibel. Det vore olyckligt att genomföra en utflyttning till Arlanda utan att där ha förberett detta ordentligt och utan att ha förberett en snabbförbindelse Stockholm-Arlanda och omvänt. Enligt de uppgifter som jag har fått skall sju flygplansuppställningsplatser få disponeras i närheten av inrikeshallen på Arlanda. Övriga plan kommer att uppställas längre bort från inrikeshallen. Passagerarna får köras i buss 1 — 2 km till och från dessa flygplan. Vi skall komma ihåg att det gäller 2 miljoner passagerare, om inte passagerarantalet minskar förstås — det finns stor risk för det. I Dalarna har vi nu två flygplatser, Dala Airport i Borlänge och Mora/Siljans flygplats i Mora. Jag vill börja med att säga några ord om Mora. Flygfältet där invigdes denna höst, och reguljärt flyg har startat med förbindelse till såväl Gävle som Borlänge. Mora är en ort som expanderat mycket det senaste årtiondet och som utvecklats till en småindustriort av betydande storlek. Det skulle bli förödande för Mora kommun, om inrikesflyget redan 1982 flyttades till Arlanda. De flesta resenärerna från Mora skall till Stockholm, och restiden förlängs betydligt om Stockholmsbesökarna under ett endagsbesök — det är oftast fråga om det — skall tillbringa två gånger 50 minuter på buss för resa från Arlanda till Stockholm och åter. Från Bromma kan man ta taxi till Stockholms centrum. Det tar ca 15 minuter att åka den sträckan, och det kostar ca 40 kr. Man åker inte gärna taxi från Arlanda till Stockholms centrum. Det kostar ca 150 kr. och tar något kortare tid än att åka buss. Det rör sig om betydande kostnader att betala 150 kr. två gånger på en dag — det gör man troligen inte. Så till Dala Airport. Vad jag här har nämnt om taxikostnader inom Stockholm och från Arlanda gäller givetvis även för resande från Dala Airport i Borlänge. Även denna flygplats är ytterst beroende av att inrikesflyget får vara kvar på Bromma ännu några år. Tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson nämnde det löfte som riksdagen tidigare givit dem som tog anställning i de utlokaliserade statliga verken. Jag vill understryka vad Karl Erik Eriksson sade och även understryka vikten av att det löftet infrias, att de anställda vid de utlokaliserade verken skall ha tillgång till bra kommunikationer. I Dalarna har vi trafiksäkerhetsverket och vägverket i Borlänge samt domänverket i Falun. Någon har skämtsamt kallat flyglinjen Dala Airport-Bromma för ”Domänflyget”, eftersom det är detta verk som mest frekventerar linjen. Men även de andra statliga verken är ytterst beroende av snabba förbindelser med Stockholm. Detsamma gäller de stora industrierna, småindustrin i länet, kommunerna, turister och alla enskilda resenärer som i dag inte — jag vill understryka inte — är portföljbärare, vilket felaktigt framhållits från en del håll, utan vanliga enkla människor av alla kategorier. Inte minst ungdomen har nu upptäckt flygets förträfflighet. Det skulle vara synd om man redan i dag när folkflyget fått en bra start skulle förlägga inrikesflyget till Arlanda så att restiden inkl. bussresa från Arlanda blir obetydligt kortare än om man tar tåget från Borlänge till Stockholm. I dag tar tågresan ca 2 timmar och 50 minuter, och frågan är väl om det inte blir samma restid om man skall krångla sig in till staden ända från Arlanda. Jag skulle till sist, herr talman, vilja ställa en fråga till socialdemokraterna — om någon kan besvara den är jag mycket tacksam. I socialdemokraternas reservation nr 5 står fölljande: ”Utskottet anser mot denna bakgrund att en särskild utredning bör tillsättas om hur inrikesflyget skall utvecklas. Denna utredning bör med utgångspunkt i vad motionärerna anfört belysa inrikesflygets roll i trafikpolitiken. Utgångspunkten bör vara att trafiken på de skilda inrikesflygplatserna även i fortsättningen tryggas.” Kommunikationsministern upplyste om att det redan finns en utredning om inrikesflyget, och jag hoppas att den snabbt skall kunna komma med ett resultat. Men jag tolkar detta som om man avser att alla nuvarande inrikesflygplatser i landet skall garanteras att få vara kvar. Då kommer min fråga: Vem skall betala kostnaden?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

Herr talman! Jag tänkte inte delta mer i denna debatt i dag, men Bertil Dahlén ställde en konkret fråga, och det är klart att det är på sin plats att jag lämnar ett svar. Den utredning — lufttransportutredningen — som åsyftas skall snart bli klar med sitt arbete. Men vi är säkra på att den inte innefattar alla de krav och åtgärder som vi anger i vår reservation. Vi vill ha en övergripande utredning för hela landet om flygtrafikens inriktning och trygga de olika flygplatserna. Det förvånar mig att Bertil Dahlén, som kommer från en mindre ort, inte vill vara med om att trygga just dessa inrikesflygplatser. Vi menar att det förhållandet att Fokkerplanen flyttar till Arlanda inte bör tas till intäkt för att man skall reducera eller lägga ner flygplatser ute i landet — i så fall får detta ske av helt andra skäl. Vi tycker därför att det är viktigt med denna översyn för att se om vi kan upprätthålla goda flygförbindelser med de olika platserna. Det är alltså detta som är avsikten med vår reservation.
Herr talman! Jag vill understryka att man om man skall infria det löfte det här gäller inte bör vältra över fler kostnader på landsting och kommuner, ty de har redan stora kostnader. Om passagerarunderlaget börjar vika, är vi från landsting och kommuner inte beredda att ta på oss dessa kostnader utan det måste bli staten som får inträda för att trygga flyget — det vill jag på det bestämdaste understryka.
Herr talman! Till de statliga flygplatser som finns i dag lämnar staten genom luftfartsverket medel till att upprätthålla driften. Det är därför helt naturligt att staten har intresse av att se till att dessa platser drivs på ett rätt sätt så att de kan bära sig och verksamheten kan fortsätta.
Herr talman! Jag vill då understryka att man i detta fall även bör tänka på de kommunala flygplatser som finns och som kanske får sämre möjligheter.

Herr talman! Jag skulle gärna se att jag var upptagen för en talartid på åtta minuter i stället för fem. Debatten har varit lång, inläggen många och argumenten brukade till utnötning. Jag har ändå funnit det nödvändigt att säga några ord om den politik som ligger bakom oppositionens motioner i den fråga som snart skall avgöras. Det är en centralistisk politik. Det är aktioner av detta slag som hårt drabbar Norrland. Vi skall aldrig glömma att Olof Palme står för motionerna 1979 81:113. De är båda antinorrländska. De går emot majoriteten i Norrland och även emot dem som röstar på arbetarpartiet och vpk. De är emot den befolkning som en gång kallades allmogen, mot arbetarnas intressen, mot näringslivet. Stockholmaren Tommy Franzén, som säger sig ställa upp för vad han kallade ”de vanliga människorna”, känner inte dessa. Han kämpar i dag mot just de vanliga människornas intressen och mot folkflyget. Han arbetar mot ungdomen. I flygplanen till Umeå och Skellefteå, som jag mest flyger med, är andelen unga människor stor. Det är de som arbetar, de som läser och de som hälsar på hemma. Vpk, socialdemokraterna och de borgerliga avhopparna går mot kommunerna. Kommunförbundets länsavdelning i Västerbotten har enhälligt uttalat sig för Bromma flygfälts bevarande. De nämnda partierna och avhopparna står också mot landstingen och mot länsstyrelserna. Likaså verkar de mot företag och myndigheter, mot skolor och högskolor samt mot dem som har administrativa uppgifter och behöver göra många och snabba resor. Deras motioner är negativa för turism och friluftsliv. De är också negativa gentemot pensionärer och gamla samt handikappade som behöver kortast möjliga restid. I en ledare den 14 oktober 1979 i Dagens Industri lyder rubriken: ”Bromma flygplats behövs.” Artikeln borde egentligen ha tillsänts oss litet senare än som blev fallet. Läs den! Som norrlänning uttalar jag min protest mot denna politik. Utan Bromma flygfält blir resorna dyrare för vår landsända. Tid är pengar, och att behöva ta sig till Arlanda i stället för till Bromma stjäl miljoner timmar på ett år från resenärerna. Likaså blir marktransporterna dyrare. I nämnda nummer av Dagens Industri finns en uträkning om det. Det händer ibland att jag inte hinner ta flygbilen till Bromma. Jag och andra kan inte liksom stockholmarna ta oss hem från Bromma med hjälp av bil eller cykel. Det gör ont i min snåla själ att behöva betala för en taxiresa från eller till Bromma flygplats. Likaså åtgår det mycket bensin. Hur mycket dyrare skulle det inte bli att ta taxi till Arlanda! I övre och mellersta Norrland måste SJ få mer pengar till investeringar av olika slag. Vår region är beroende av bra transporter, av godsvagnar och snabba förbindelser. Miljardbelopp till en järnväg till Arlanda kommer att försvåra för vår region att få pengar. Statens ekonomi försämras, vilket går ut över våra vägar och vägstationer samt därmed över trafiksäkerheten och även näringslivet. Till mig ställs ofta frågan om jag vill rösta för min landsdels bästa. Jag har lyssnat till Nils-Olof Grönhagens anförande i dag och är övertygad om att de flesta i hans parti innerst inne tänker som han. Många säger det öppet. Låt mig fråga de övriga ledamöterna från socialdemokraterna och vpk i Västerbotten och Norrland om det gagnar landsändan att Bromma flygplats läggs ned. Har ni era väljare bakom er? Hur skall vi, om flygplatsen läggs ned, kunna kräva extra medel till våra vägar, färjor m.m.? Vill ni tvinga oss att flyga till Arlanda? Tror ni inte att det är negativt för vår landsända och därmed för hela landet? Ert svar bör vara ärligt, av hjärtat gående, inte inspirerat av herr Zachrisson eller herr Franzén och deras påhejare. Därtill kommer energiproblemet. En flyttning till Arlanda betyder mer drivmedel, mer bensin för all trafik från och till city. I långa loppet gäller det stora volymer av importerade produkter. En annan fråga är miljön i Bromma. Jag råkar bo 500 m från flygplatsens stängsel längs ena sidan av den. Under 17 års tid har jag lärt känna och lyssnat till åtskilliga människor runt flygplatsen. När man här hör berättas om miljön så blir man helt förskräckt. Jag jämför med hur miljöförhållandena är vid andra flygplatser ute i Europa, i närheten av Berlin och andra ställen. Man undrar om det är sant att miljön kring Bromma är så dålig som här beskrivs. Visserligen torde flyget innebära olägenheter för en del människor, men de som bor så kan ju flytta. Jag förstår inte hur de som vill flytta flygfältet får sitt resonemang att gå ihop. Likaså är det underligt att man inte tycks bry sig om vad som har sagts från fackligt håll. Jag håller helt med Arne Nygren i fråga om de nedlagda linjerna. Jag deltar i hans protest mot vad Linjeflyg har gjort. När det gäller priserna vill jag säga att jag tycker att det är skamligt att en enkel biljett till Umeå kostar någonting på 600 kr. Det är för dyrt. Men jag måste fråga: Blir det billigare och bättre om trafiken flyttas till Arlanda? Blir det bättre för oss? Och om Tullinge skall byggas, vad kostar det? En mängd problem dyker upp med en gång, och det gör att jag tycker att det enda vettiga i dag är att rösta för bibehållande av Bromma. Nu säger Arne Nygren att vi kan rösta för en utredning. Om jag har fått riktiga uppgifter — jag skall be att få dem bekräftade här — så finns det en utredning som strax är klar. Jag kan inte tänka mig annat än att den utredningen kommer att ge svar på de här frågorna. Min bänkkamrat slutade med att säga att detta är inte en livsviktig fråga. Många tusen människor i vår del av landet tänker nu inför julen på varsel om arbetsnedläggelse och andra bekymmer. Ja, jag vet inte allt vad människorna tänker, men jag vet att om Arne Nygren och hans kamrater skulle ändra sig i sista minuten och rösta för Brommas bevarande så skulle de när de kommer tillbaka till Umeå på fredag kväll eller lördag morgon bli bjudna på kaffe av sina väljare. Jag är alldeles övertygad om att just för de människor som nu hotas av att det blir sämre med arbete är det väldigt positivt att Bromma bevaras. Nu tänker jag inte agitera mera, men jag vill ändå vädja: Ta nu i sista minuten en överläggning och fundera över om vi inte i dagens ekonomiska läge, regionalpolitiska läge osv. skall bevara Bromma flygplats. Det här är en allvarlig fråga. Den är inte uppreklamerad, som det har sagts här, utan det är en fråga som betyder oerhört mycket för vår region. Jag skulle med sorg se ett beslut som följer reservationen. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Ja, Tore Nilsson, det här är ingen livsviktig fråga för de människor som vi båda har nära inpå oss, de 500 avskedshotade vid NCB:s industri i Hörnefors. För de människorna är frågan om jobben den som skapar oron inför julen. För de människorna spelar det nog ingen roll om flygresenärer till och från Stockholm tvingas åka buss en kvart mer eller mindre. Det var det jag avsåg med mitt inlägg. Jag kommer ingalunda att ta ställning utifrån om jag får en kopp kaffe eller inte av någon när jag kommer hem. Jag kommer att ta ställning utifrån om jag kan medverka till ett rationellt inrikesflyg som också ger möjligheter för oss i Norrland att åka till och från andra platser än Stockholm. Detta är det avgörande för mig i den konkreta flygdiskussion som vi just nu för.
Herr talman! Jag har de senaste åren gång på gång på flygplatsen i Umeå och på flygplanet träffat tre män från Hörnefors som varit här nere och jobbat för sin sak. Jag är alldeles övertygad om att de har haft nytta av att få flyga just till Bromma och snabbt komma in till departementet. Det har varit väldigt bråttom ibland. För de industrier som vi har i Norrland betyder bevarandet av snabba förbindelser in till city oerhört mycket. Ett beslut i dag om att lägga ner Bromma skulle medverka till att fler människor får svårt att få anställningar. Det är min syn på saken. Jag menade inte att Arne Nygren skulle sätta så stort värde på kaffet att det skulle vara avgörande. Jag menade att det var ett uttryck för vad väljarna tänker, även Arne Nygrens väljare. Nu vet jag att resultatet av lufttransportutredningen strax föreligger, och det är ingen tvekan om att den utredningen ger svar på en hel del av de frågor som kommit upp här i dag. Jag framhärdar alltså i påståendet att just för näringslivet, just för dem som har mist sitt jobb eller hotas att mista jobbet är det viktigt att kommunikationerna till Norrland fungerar, att vi har nära hit ner. Det gäller inte minst ungdomen.
Herr talman! De tre fackföreningsmän från Hörnefors som jag förstår att Tore Nilsson åsyftade har under det senaste året fått göra många hopplöshetens resor till kanslihuset. Men för dem hade det säkert inte varit avgörande om de hade kommit in en kvart senare till kanslihuset. För dem har det varit fråga om deras jobb, som de har slagits för mot en regering som inte har visat någon förståelse. För dem, Tore Nilsson, är otryggheten inför julen någonting helt annat än frågan om Brommas vara eller inte vara som inrikesflygplats.
Herr talman! Om man summerar kvartarna, blir det miljoner timmar. F. ö. gäller det inte en kvart, utan mer än en halvtimme. Och det är fråga om många resenärer. Till det som gör att jobben försvinner hör att vi i Norrland har så stora avstånd och det är så dyrt att resa. Det som har hänt i Hörnefors och som berör dessa tre resenärer hänger samman med den fråga som vi i dag resonerar om. Jag tror inte att den regering som Arne Nygren tycker så illa om kommer att få det lättare att ge Norrland sysselsättning och jobb, om Bromma försvinner. Jag inbillar mig att Arne Nygrens väljare tänker precis som jag.

Herr talman! I takt med att flygtrafikens omfattning ökat och de tekniska framstegen på flygområdet introducerats på Bromma har också åtgärder vidtagits för att skydda de boende för konsekvenserna av detta. 1962 överfördes all utrikes linjefart från Bromma till Arlanda. Och från mitten av 1960-talet har också den internationella chartertrafiken successivt förts dit. 1969 flyttades all trafik med DC 9:or från Bromma. 1973 hade all utrikes chartertrafik överförts till Arlanda, och från den 1 juli 1975 är Bromma flygplats av miljöhänsyn stängd mellan kl. 22.00 och 06.00. Det är alltså en lång rad åtgärder som myndigheterna har vidtagit för att minimera miljökonsekvenserna av att ha en flygplats inom nära räckhåll från huvudstadens centrum. Regeringens proposition följer upp det här arbetet. Samtidigt som Linjeflyg ges ett rimligt rådrum för fortsatt agerande, så ställer regeringen en rad krav som innebär att Bromma förmodligen blir den tystaste och renaste flygplatsen i världen. Före 1981 års utgång skall Fokkerplanen vara3 dBA tystare. Före 1982 års utgång skall sådana åtgärder ha vidtagits att utsläppen av oförbrända kolväten skall minska med 97 20. Och 1985 skall de plan som trafikerar Bromma vara 7 dBA tystare än Fokkerplanen. När folk ute i landet hör reservanternas skräckmålningar av förhållandena kring Bromma, måste de få uppfattningen att Bromma är ett öde och avfolkat område — för där kan väl ingen vilja bo. Men så är ju ingalunda fallet. Sanningen är den att tiotusentals människor alltsedan flygplatsen anlades alldeles frivilligt flyttat till Bromma. Sedan 1936 har bostadsmarknaden i Stockholmsområdet vid flera tillfällen varit sådan att de som upplevt miljön i Bromma som outhärdlig haft möjligheter att välja en annan bostadsort. En del har naturligtvis gjort det, men verkligheten är faktiskt den att Bromma är ett av Stockholmsområdets allra mest attraktiva bostadsområden. Fastighetspriserna i Bromma ligger t.ex. väsentligt över genomsnittet. Än mer attraktivt bör det bli, när propositionens krav blir tillgodosedda. Kommunikationsministern sade i sitt anförande tidigare i dag: Som Stockholmspolitiker kan man ibland tvingas ställa frågan: Skall vi fatta ett beslut som är bra för landet eller ett beslut som är bra för Stockholm? Jag skulle vilja säga att vi i det här fallet lyckligtvis inte står inför det valet. Propositionens förslag är bra för landet därför att de gör det möjligt att upprätthålla snabba och bekväma förbindelser med landets olika regioner, som ju är beroende av dessa för att få en gynnsam utveckling av sitt näringsliv. Regeringsförslagen är också bra för landet därför att de innebär en Nr 53 återhållsamhet med de ekonomiska resurserna. Onsdagen den Propositionen är bra för landet, eftersom både de som bor kring Bromma 17 december 1980 och de som bor kring landets övriga 20 inrikesflygplatser med Fokkertrafik snabbt får en bättre miljö genom att de nuvarande Fokkerplanen görs tystare. Propositionen är dessutom bra för Stockholm. Som riksdagsledamot för folkpartiet i Stockholms län vill jag gärna poängtera att Stockholm förvisso inte bara består av Vasagatan och city. Den övervägande majoriteten av Stockholmsregionens befolkning bor söder om tullarna. Vi är också beroende av en väl fungerande flygtrafik med resten av landet, och det på rimligt avstånd från våra bostadsorter. Många av oss måste göra en resa på en och en halv timme med buss och pendeltåg innan vi kommer till Vasagatan och flygbussarna. Att dessutom alltid tvingas ut till Arlanda innebär ytterligare 45 minuter med buss. Ett beslut till förmån för propositionen är alltså ett beslut som är bra både för landet och för Stockholm. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan. '

Herr talman! I sitt inlägg i denna debatt refererade Margot Håkansson till vad jag hade sagt 1971 när det gällde Bromma flygplats. Det Margit Håkansson refererade var riktigt. Jag pläderade vid det tillfället i debatten för att Bromma borde vara kvar. Men, Margot Håkansson, sedan dess har det gått några år, och förutsättningarna har förändrats. Vid den tidpunkten var antalet flygrörelser på Bromma ungefär 6 000. Då fanns Metropolitanplanen, som var betydligt tystare och miljövänligare än de nuvarande Fokkerplanen och jetplanen. Dessutom är antalet flygrörelser på Bromma nu 30 000. Jag tycker för min del att miljöfrågorna överväger de olägenheter som vi resenärer kan ha genom att åka till Arlanda. Om det blir 15 eller 20 minuters längre restid har ingen betydelse i förhållande till att man får en något så när dräglig miljö i Stockholmsområdet. När det gäller hemorten och de små flygplatserna ute i landet, Margot Håkansson, har jag inte känt något som helst tryck från allmänheten, ej heller från industrimän eller affärsmän. Ingen har opponerat sig mot att man flyttar från Bromma till Arlanda. Däremot har personalen vid Linjeflyg gjort uppvaktningar och ringt och undrat om vi inte skall ompröva vår inställning. Men jag säger att jag bedömer miljöfrågorna som betydligt mer väsentliga än den ökade restid med 15-20 minuter som vi kan få. Jag yrkar därmed bifall till samtliga reservationer vid utskottets betänkande.

Det är självfallet beklagligt att sådant förekommer. Den ort jag själv representerar är en järnbruksort. Där finns 200-300 skiftarbetare som får finna sig i att bli störda av jetflygningar av det militära förband som är förlagt dit. De störningar som skulle åstadkommas av denna Fokker F-28 bedömer jag som mycket små.” Det är alltså fråga om ett helt ändrat synsätt. När det sedan gäller affärslivet har säkert herr Karlsson liksom jag fått ett brev från handelskammaren, i vilket man i slutet av brevet säger: ”Handelskammaren vill därför med detta brev än en gång vädja till våra riksdagsmän att bortse från den politiska blockbildningen och gemensamt verka för ett bibehållande av Bromma flygplats. Detta är av största betydelse för näringslivets utveckling i vår region!” Också Ronneby kommunfullmäktige har uttalat att de står fast vid sitt tidigare yttrande, som går ut på att Bromma bör bibehållas. Herr Karlsson är efter vad jag vet ledamot av kommunfullmäktige i Ronneby. Det var med anledning av en centermotion som kommunfullmäktige hade denna fråga uppe till behandling.
Herr talman! Jag tycker att Margot Håkansson skulle ha lyssnat på vad jag sade, nämligen att förutsättningarna har ändrats sedan 1971. Antalet flygrörelser har ökat från 6 000 till 30 000. Dessutom har man fått mera miljöstörande plan. När det gäller fullmäktige i Ronneby avvisade de kravet på ett uttalande. Frågan väcktes av en centerpartist i fullmäktige, men det blev ett så gott som enhälligt avvisande.
Herr talman! Det var just Fokker F-28 som man diskuterade 1971. Att flygrörelserna blivit fler har ju faktiskt varit en förutsättning för att vi har kunnat bygga ut ett folkflyg. Det blir intressant, herr Karlsson, att se hur det kommer att gå med folkflyget och hur utvecklingen kommer att bli i väldigt många orter i vårt land om reservationen bifalles. Jag tycker att man också borde ta hänsyn till att Bromma är en oerhört stor arbetsplats. Ungefär 4 000 människor arbetar där. Samtliga personalorganisationer är för att Bromma skall bibehållas, och dem brukar ju herr Karlssons parti lyssna till i viss mån.

Herr talman! Vi har nu att behandla ett betänkande från skatteutskottet som är en konsekvens av riksdagens hemställan till regeringen i våras. I motion nr 1860 till 1979/80 års riksmöte hade jag bl.a. yrkat att avdragsrätten för alkoholdrycker i representationskostnaderna skulle slopas. Riksdagens beslut blev att avdragsrätten för sprit och vin avskaffas. Nu föreligger regeringens förslag i enlighet med riksdagens hemställan att förverkligas från årsskiftet 1981, vilket måste hälsas med tillfredsställelse. Detta förslag är ett betydande steg i rätt riktning, även om grundprincipen alltid måste vara att Noteras bör att skatteutskottets tillstyrkan av regeringsförslaget är enhälligt. Trots detta har moderaternas representanter i utskottet, som också utgör en del av regeringsunderlaget, känt sig föranlåtna att framföra sitt traditionella alkoholgruff i ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet. Är detta då en fråga där det är ointressant om regeringsunderlaget stöder regeringen? Naturligtvis är den här frågan, om möjligheterna att göra avdrag för spritdrycker och vin i samband med representation, inte någon helt avgörande fråga, i den meningen att avsevärda alkoholskador direkt skall kunna elimineras genom den här lagändringen. Det finns andra alkoholpolitiska åtgärder som är viktigare. Det finns också andra skattepolitiska frågor som är viktigare. Det finns ändå bl.a. tre skäl som gör den fråga vi nu diskuterar betydelsefull, och dessa tre skäl talar alla för att det hade varit bra, om riksdagen i sin helhet hade stått samlad bakom regeringens förslag utan några extraturer i alkoholkapitalets tjänst. För det första är frågan om representationsavdragen naturligtvis inte den största alkoholpolitiska frågan, men den är inte ointressant. Alkoholförtäring som ett led i representation är så gott som alltid alkoholförtäring i tjänsten; någon gång är det rent av alkoholförtäring på arbetsplatsen. Alkoholskadorna i vårt samhälle är stora, och den ökning av alkoholkonsumtionen som inträffat sedan 1950-talet har gjort att de människor som har alkoholproblem nu successivt blir fler och fler. Det innebär att fler och fler människor har behov av att på sina arbetsplatser och då de utövar olika uppdrag, i tjänsten eller i offentlig verksamhet eller i föreningslivet, slippa ifrån den bedrövliga svenska alkoholtraditionen. När det gäller att begränsa alkoholskadorna och visa solidaritet med de människor som redan har alkoholproblem har det länge varit en viktig regel att alkoholen inte har på arbetsplatsen att göra. Det är önskvärt att denna princip om ett alkoholfritt arbetsliv upprätthålls även i de kretsar där representation vanligen förekommer. Alkoholproblemen finns i Sverige i alla samhällsskikt, alla yrkesgrupper och alla landsändar. En minskning av användningen av alkohol vid representation är därför ett steg framåt redan genom sina omedelbara verkningar för att minska förekomsten av alkohol i arbetslivet. Det finns också som bekant andra arbetsplatser än direktionsmatsalar där alkohol förekommer. Från fackliga organisationer, företagsläkare och arbetsledning har man ofta uppfattat sådan alkoholförtäring på jobbet som ett betydande socialt problem. Det blir naturligtvis mycket lättare för fackliga organisationer, företagsledningar och andra att genomdriva fullständig alkoholfrihet på arbetsplatserna när det inte längre kan invändas att man i direktionsmatsalen sitter och dricker alkohol på skattebetalarnas bekostnad. Redan detta är ett tillräckligt argument för att genomföra det förslag regeringen nu lagt fram. 105 Även de båda andra argumenten för att den fråga vi nu behandlar faktiskt är ganska viktig har att göra med att vår politik skall vara konsekvent och att våra handlingar skall stå i överensstämmelse med det budskap vi förkunnar. För det andra är det nämligen så att frågan om avdragsrätten för alkohol vid representation hänger samman med alkoholpolitiken i stort. De kraftigt ökade alkoholskadorna har medfört en opinionsförskjutning, där människor nu är mer engagerade för att hindra langningen till ungdom, för att bryta med alkoholsederna och hjälpa alkoholskadade medmänniskor. Även om skatter och lagstiftning är en nödvändig del av alkoholpolitiken är opinionsbildning naturligtvis en annan hörnsten i denna politik. Men skall opinionsbildningen mot alkohol från samhällets sida vara framgångsrik, krävs det också att man från samhällets sida är konsekvent. Så länge alkohol serveras vid offentlig representation och avdragsrätt för alkohol vid enskild representation finns kvar, är dessa företeelser ett hinder för samhällets övriga alkoholupplysning. När vi arbetar för alkoholfria fritidsmiljöer, för att förhindra langning, för att hålla arbetslivet alkoholfritt och för att människor skall vara nyktra vid ratten, då är det av största betydelse att samhället på andra områden inte för en politik som verkar i motsatt riktning. All alkoholpolitik värd namnet måste innebära att människor som ännu har sina alkoholvanor under kontroll är beredda att göra uppoffringar när det gäller alkoholens pris och lättillgänglighet. Annars är det inte möjligt att ens på sikt begränsa alkoholskadorna, vilket ändå de flesta tycks vara eniga om är en nödvändig åtgärd. Men det är lättare att begära att människor skall ha förståelse för nödvändiga begränsningar om vi också avskaffar möjligheterna till alkoholförtäring på det allmännas bekostnad. Vare sig alkoholen har varit skattefinansierad direkt eller genom avdrag vid företagsbeskattningen har den skattefinansierade alkoholen varit ett hot mot trovärdigheten till och människors lojalitet gentemot samhällets alkoholpolitik i övrigt. Därför har det förslag regeringen nu lägger fram en alkoholpolitisk betydelse som sträcker sig mycket längre än förslagets direkta inverkan på alkoholförbrukningen. För det tredje har riksdagen till följd av landets ekonomiska svårigheter, höjda oljepriser och annat sådant blivit tvungen att begära av medborgarna att de skall vara beredda på ett antal nedskärningar i den offentliga sektorns verksamhet. Även här handlar det om att förutsättningarna att med framgång genomföra politiken i stort delvis beror på om man kan vara konsekvent när det gäller andra frågor. Jag tror att människor har stor förståelse för behovet av sparpaket och liknande åtgärder. Men denna förståelse blir ännu större när sådana uppenbara slösaktigheter som skattefinansierad alkoholkonsumtion har avskaffats. När det handlar om att pruta i den offentliga verksamheten med de belopp som blivit nödvändiga kan nästan inget större verksamhetsområde gå helt oberört genom nedskärningarna. Man bör se avskaffandet av avdragsrätten för sprit och vin vid represen Nr 53 tation också i detta sammanhang. Denna avdragsrätt har på goda grunder uppfattats som ett kryphål i skattelagstiftningen, en möjlighet till enskild konsumtion på arbetsgivarens och det allmännas bekostnad. På så sätt är avdragsrättens avskaffande endast ett av det stora antal regeringsförslag riksdagen behandlat under hösten när det gäller sparåtgärder, skatteoch avgiftshöjningar och liknande som alla har det gemensamt att de skall nedbringa underskotten i statens utgifter. Nödvändiga besparingar ger alltid utrymme för missnöjespolitik. Visst finns det vissa kretsar där regeringens ingripande mot representationsalkoholen väcker irritation. Men det borde vara främmande för regeringspartier att använda sådan tvivelaktig irritation för att bedriva missnöjespolitik mot den egna regeringens åtgärder. Just därför att det bl.a. finns ett nära samband mellan det regeringsförslag vi nu behandlar och regeringens sparpaket så borde rimligen det formellt enhälliga utskottsbetänkandet också ha motsvarats av en verklig enhällighet inom regeringsunderlaget vid utskottsbehandlingen. Visserligen har moderaternas reservation från i våras ersatts med ett särskilt yttrande den här gången. Men den nödvändiga sociala medvetenhet som präglar detta regeringsförslag, som tillstyrks av skatteutskottet, tycks tyvärr ha vissa svårigheter att slå igenom på en del håll i den här kammaren. Slutligen, herr talman, vill jag yrka bifall till skätteutskottets hemställan i dess betänkande 1980/81:18.

Herr talman! Utskottet är överens på många punkter, och beträffande dessa finns det för mig ingen anledning att yrka annat än bifall till utskottets hemställan. Vad oenigheten i utskottet gäller är frågan om eventuell ersättning till OKG. På den punkten vill majoriteten i utskottet, vilken i den här frågan utgörs av socialdemokraterna och den moderate ledamoten Lennart Blom, såvitt jag förstår tidigare ordförande i OKG, att regeringen föranstaltar om förhandlingar med OKG för att klargöra de tekniska och ekonomiska grunderna för bolagets ersättningsanspråk. Jag kan först konstatera att inte ens utskottsmajoriteten i denna fråga önskar något klargörande av den juridiska grunden för dessa ersättningsanspråk. Orsaken till att de inte begär detta är mycket enkel, nämligen att någon sådan grund inte föreligger. Utskottet är alltså enigt om att det inte finns någon juridisk grund för att lämna någon ersättning till OKG. Det förefaller faktiskt också vara en uppfattning som delas av företaget självt. Vad har utskottet då för skäl för att kräva förhandlingar som, om ersättningsanspråk skulle bifallas, kan resultera i kostnader för statsverket om hundratals miljoner kronor. Utskottsmajoriteten håller öppet för en sådan åderlåtning av statskassan, trots att den själv kan konstatera att det saknas juridisk grund för ersättning till företaget. Man drar en parallell med ersättningsanspråken beträffande Forsmark, men också en sådan parallell saknar grund. Även villkorslagen har åberopats, men det skulle ha varit riktigt att göra detta endast om ersättningskraven grundades på frågor som villkorslagen behandlar. Det är lätt att konstatera att så inte är fallet. Hurdan är då den verkliga situationen, och hur har den uppstått? Jag vill erinra om något som bolaget uppenbarligen inte har kommit ihåg i sin sammanställning av fakta, nämligen att regeringen år 1979 under dåvarande energiministern Carl Tham initierade förhandlingar med företaget om att det skulle avbryta arbetena på OKG 3. Regeringens uppfattning var, att man skulle stanna vid högst elva kärnkraftverk.

Man måste då konstatera att företaget inte därefter kan åberopa något som hände före 1979. År 1979 var man alltså erbjuden möjligheter att få full ersättning för då gjorda arbeten, men man ville inte utnyttja det erbjudandet, eftersom man såg möjligheter till en fortsatt lönsam affär. Sedan kom Harrisburghändelsen, och efter den tog OKG upp frågan på nytt med energiminister Tham. Då var man intresserad av att få veta om man skulle kunna få någon ersättning för eventuella förseningar med anledning av att folkomröstningsresultatet inte, efter Harrisburghändelsen, kunde förutses. Något sådant erbjudande om ersättning fick OKG inte vid det tillfället — tvärtom blev det mycket klart sagt från regeringens sida, att någon ersättning till OKG på denna grund inte kunde ifrågakomma. Jag kan alltså konstatera att företaget gjort en kommersiell bedömning och tagit en kommersiell-politisk risk och gjort det med fullt medvetande om de möjligheter och faromoment som kunde finnas. När företaget efteråt såg att man fått en del problem på vägen måste man konstatera att det var problem som företaget haft möjlighet att slippa från. Det finns ingen som helst anledning för Sveriges riksdag att i det här sammanhanget uppmana regeringen att uppta någon form av förhandling med OKG om ersättning. Jag vill starkt understryka att vi inte heller har någon anledning att tro att OKG blir en dålig affär för företaget. Tvärtom finns det många anledningar att tro motsatsen. Att mot den bakgrunden från riksdagens sida uppmana regeringen att uppta förhandlingar skulle, som jag ser det, vara en oklok handling. Jag vill därför yrka bifall till den reservation som på den här punkten avgivits i utskottet.

Herr talman! Regeringen föreslår i proposition 1980/81:23 att statens kärnkraftinspektion i samband med sin kärnsäkerhetsforskning nu skall begåvas med säkerhetskommittéer för varje kärnkraftverk. Utskottet föreslår enhälligt att riksdagen skall stifta en lag om offentlig insyn i säkerhetsarbetet vid kärnkraftverken. Regeringen kommer att utse ledamöterna i säkerhetskommittéerna, och de får möjlighet att skaffa fram information om kärnkraftverkens säkerhet och att infomera allmänheten om detta arbete. De kommuner där kärnkraftverken är placerade kommer att få ett stort ansvar att se till att kunskapen om riskerna, eventuella radioaktiva utsläpp m.fl. säkerhetsfrågor kommer till allmänhetens kännedom. Utskottet är också enigt när det gäller att föreslå riksdagen att anslå medel till en likströmsförbindelse med Gotland och att godkänna att vattenfallsverket tillsammans med kommuner och andra intressenter bildar ett kolkonsortium. Den restriktiva hållningen till att införa kol i någon större utsträckning i Sverige, som riksdagen gav uttryck åt i går, ändras självfallet inte härigenom.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 Rådrumslagen ger rätt till ersättning för fördröjning i samband med folkomröstningen för fyra reaktorer, Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1 och 2. Forsmark 3 och Oskarshamn 3 omfattas inte av lagen. Den ersättning delägarna i Forsmarksbolaget fått löfte om för Forsmark 3 genom Vattenfall har ingenting med rådrumslagen att göra. Vattenfall hade ett avtal med sina delägare i Forsmarksbolaget som band staten att medverka i Forsmark 3 enligt en viss plan. När denna plan ändrades fick en affärsmässig uppgörelse ske mellan ägarna. Staten är ju inte delägare i Oskarshamns Kraftgrupp, och någon sådan uppgörelse beträffande Oskarshamn 3 har aldrig varit aktuell. OKG tycks spela ett högt spel. Elektriciteten från Oskarshamn 3 behövs intei elbalansen. Jag förstår inte varför man envisas med en jättereaktor som inte behövs nu och som måste tas ur drift senast år 2 010. Utskottet upprepar här enhälligt att någon rättslig grund för ersättning till OKG inte föreligger. Det borde vara ett överordnat intresse för oss alla att inte onödigtvis belasta statsbudgeten. Jag ber alltså att få yrka bifall till den reservation med bifall till propositionen som centern, folkpartiet och två av utskottets moderata ledamöter står bakom. Rådrumslagen stiftades av socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna, mot centerns och vpk:s reservationer. Jag anser att det är en lag som fått olyckliga konsekvenser. Statsbudgeten belastas i onödan. Statens eget ämbetsverk Vattenfall, som visat ett mycket gott ekonomiskt resultat och som får diponera summor i hundramiljonklassen till reserver har nu rätt enligt rådrumslagen att få ytterligare upp till 1 miljard kronor för oklart redovisade utgifter — detta trots att verket bekostar kraftutbyggnaden med statsmedel och inte har några ökade kostnader som det inte i vanlig ordning kan äska medel till i budgeten. Men lagen är stiftad och skall alltså följas. Utskottet påpekar på s. 8 i betänkandet: ”Om staten inte medverkar till en förhandlingsöverenskommelse blir motparten hänvisad till att söka sin rätt domstolsvägen. Av vad nu sagts framgår att riksdagen inte kan undandra sig att anvisa medel för ersättning enligt rådrumslagen.” En tröst kan vara att det ännu inte är klart om det kommer att utgå någon ersättning för merkostnader i kraftproduktionen, trots att folkomröstningen bidrog till att försena en del kärnkraftverk. Som utskottet påpekar är en ”förutsättning för det slaget av merkostnader ——-— givetvis att kärnkraft verkligen har fått ersättas med dyrare — i regel då oljebaserad — elenergi”. Eftersom produktionen av oljekondenskraft enligt energisparkommitténs redovisning varit lägre än vanligt under den aktuella tiden och det hela tiden varit gott om elström även utan dessa kärnkraftverk, verkar det mindre troligt att man egentligen haft några merkostnader.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

Herr talman! I konsekvens med den linje som vänsterpartiet kommunisterna har drivit när det gällt utbyggnad av kärnkraft i Sverige har vi i vår motion i detta ärende gått emot all form av ersättning till de olika kärnkraftsblocken. Det finns, som redan framhållits här från talarstolen, ingen anledning att bevilja vare sig Forsmarkeller Ringhalsblocken någon ersättning. Det skulle vara att föra över pengar från statsbudgeten som kunde användas på ett bättre sätt. I konsekvens härmed går vi, som vi också framhållit i vår motion, emot att förhandlingar upptas med eller ersättning utges till OKG. Bolaget har ingen grund för sina anspråk. Vi anser att inte heller de övriga företagen inom kärnkraftsutbyggnaden skall ha någon ersättning, Med detta vill jag yrka bifall till vpk:s motion. Vi kommer vid omröstningen att stödja reservationen.

Herr talman! Under perioden 1976-1980 — efter det att det sjätte blocket Barsebäck 2 hade laddats och t.o.m. folkomröstningen — utmärktes den svenska energipolitiken av vacklan och ett utpräglat partipolitiskt manövrerande. En av de första räkningarna kom för ett år sedan, då riksdagen godkände ersättning för vissa förseningskostnader för Forsmark 3. Nu kommer en ny räkning. Den gäller F 1 och F 2 samt R 3 och R 4 och lyder på någonting mellan 1,3 och 1,9 miljarder kronor. Utskottet noterar detta förhållande med beundransvärd fattning. I stort sett råder det enighet om att ersättning skall utgå för skilda förseningskostnader för de nämnda fem blocken, dvs. de tre blocken i Forsmark och nr 3 och 4 i Ringhals. Men i fråga om det sjätte blocket som likaså drabbats av energipolitikens utformning, nämligen O 3 i Oskarshamn, har det inte varit möjligt att nå enighet i utskottet. Regeringen har med en kortfattad och inte särskilt väl underbyggd skrivning avvisat OKG:s begäran att bli likabehandlad med övriga kraftföretag i detta hänseende. Någon förhandling i syfte att söka konkretisera vad en likabehandling skulle innebära har inte ansetts erforderlig. Regeringspartiernas bevekelsegrunder är uppenbarligen tämligen olika. Centerpartiet har för sin del endast konstaterat att en specialsituation för O 3 så till vida föreligger att OKG inte har någon rättslig möjlighet att få stöd. Folkpartiet gjorde under några månader i ensam regeringsställning stora ansträngningar att förmå OKG att lägga ned O3. Det var någon sorts landsmötesbeslut som skulle efterkommas, och jag kan nämna att jag då representerade en av delägarna i Oskarshamnsverket och var med om dessa förhandlingar. OKG konstaterade naturligtvis för sin del att man inte såg någon anledning att lägga ned detta block, eftersom man räknade med att behöva det för den framtida elförsörjningen inom försörjningsområdet. På den punkten skulle jag vilja replikera till fru Hambraeus, att vi ändå har en fri marknad på kraftindustriområdet i det här landet. Det innebär att en bedömning av huruvida elektriciteten behövs eller inte görs inte centralt, utan den görs antingen av Vattenfall eller av de enskilda kraftverksägarna. Jag får lov att säga att den bedömning som är gjord där måste nog tillmätas något större vitsord än fru Hambraeus påstående, att här föreligger ett så stort elöverskott att O 3 strängt taget inte behövs. Sedan folkpartiets försök att genom en blandning av lock och pock få OKG att lägga ned O3 misslyckats, så har intresset givetvis varit magert att likabehandla samtliga förseningskostnader. Det är egentligen det som är poängen, och en vägande invändning mot herr Cars inlägg här, att han för ett advokatyrresonemang av innebörd att han medvetet bortser från att de förseningskostnader, som på grund av energipolitiken drabbat O 3, inte blir ersatta, medan alla övriga förseningskostnader, som av samma skäl drabbat de andra fem reaktorerna, blir ersatta. Det är detta hela frågan rör sig kring. Herr Cars säger att O 3 inte blir en dålig affär. Nej, det tror jag inte alls — jag tror att det är en utmärkt affär. Men det finns ju inget skäl att den omständigheten skall åberopas på det sättet att man är beredd att särbehandla O 3. Jag återkommer litet till det, men jag konstaterar att den attityd som herr Cars intar och som stämmer överens med folkpartiregeringens attityd är svår för mig att acceptera. Man säger att om OKG lagt ned verksamheten hade man ju fått ersättning då. Ja, jag kan tala om för herr Cars att det hade blivit dyrare för staten, och så hade man inte haft någon elektricitet från ett block. Det är en ganska glänsande affär. Jag förmodar att den här uppläggningen från folkpartiets sida är ett exempel på vad man numera kallar för dådkraft i energipolitiken. I regeringen har moderaterna, med hänsyn till att det inte föreligger någon legal skyldighet att utge ersättning, nu inte ansett att saken är aktuell. Vid ärendets beredning i utskottet presenterade en delegation från OKG företagets syn på ersättningsfrågorna. En majoritet i utskottet har övertygats om att problemet inte kunde avfärdas med några rader i en proposition. Majoritetens uppfattning illustreras bäst av ett direkt citat ur betänkandet: ”Enligt utskottets mening bör riksdagen uttala att regeringen bör föranstalta om förhandlingar med OKG i syfte att närmare klargöra innebörden av och de tekniska och ekonomiska grunderna för bolagets ersättningsanspråk. På basis av dessa förhandlingar bör regeringen därefter på nytt förelägga riksdagen frågan. Vad utskottet här förordar betyder inte att riksdagen nu ikläder sig någon icke närmare specificerad ersättningsskyldighet gentemot OKG. Det innebär emellertid att statsmakterna får förutsättningar för en mera allsidig skälighetsbedömning ——=—.” Kring denna försiktiga skrivning — med flera villkor — borde det, enligt min mening, inte ha varit omöjligt att samsas. Men som framgår av handlingarna var det icke möjligt att nå en uppgörelse. Reservanternas ståndpunkt, som innebär blankt avslag på OKG:s anhållan om ersättning för förseningskostnader, kan förmodas få majoritet i denna kammare. Detta innebär sammanfattningsvis för det första att abonnenterna i alla de städer i Sydoch Mellansverige och i Stockholm, bland många andra, som får sin el från OKG själva får betala förseningskostnader i form av högre elpriser. Motsvarande kostnader från exempelvis F 3 subventioneras bort av skattebetalarna. Det innebär för det andra att Vattenfall erhåller en omfattande ersättning för förseningskostnaderna i samtliga berörda fem block. Vattenfall är som bekant taxeledande när det gäller högspänd el. Det säger sig självt att de enskilda och kommunala delägarna i OKG, som alltså inte kan höja sina högspänningstaxor i erforderlig mån utan får följa Vattenfall, på något sätt måste kompensera de uteblivna ersättningarna för förseningskostnaderna. Det blir i huvudsak lågspänningsabonnenterna, dvs. hushållen, som får betala även detta. För abonnenterna i OKG-distributörernas område blir dagens riksdagsbeslut dystert, om det innebär ett definitivt stopp för resonemang om ersättning till OKG för förseningskostnader.

Herr talman! Jag skall göra den kanske inte särskilt vanliga deklarationen att jag i mitt koncept hade två alternativa yrkanden. Den första avslutningen har följande lydelse: ”Mot denna bakgrund hade det varit logiskt att yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag. Jag överlåter emellertid detta åt någon socialdemokratisk företrädare för majoriteten. För egen del noterar jag den uppoffring ett antal centerpartister och folkpartister gjort i den borgerliga enighetens namn i Brommaärendet. Jag är beredd att göra samma uppoffring.” Men detta kan alltså icke bli mina slutord. I stället yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag kan hålla med Lennart Blom om att onödiga kostnader uppstod på grund av oklarhet rörande energipolitiken under en period i svensk politik. Låt oss hoppas att det inte kommer att finnas grund för några fler onödiga kostnader framöver av samma skäl. När reservanterna inte vill öppna möjligheten för ersättning till OKG, så har det inte sin grund i förhållandet att OKG, knutet till Sydkraft, är ett lönsamt företag som till mycket stor del ägs av kommuner. Tvärtom har vi anledning att vara tacksamma och glada för att det finns företag som drivs rationellt och lönsamt. Låt oss vidare konstatera, att det inte finns något annat företag som vid visst tillfälle har blivit erbjudet att få sina förseningskostnader täckta i samband med ett avtal om avveckling av arbetet. Detta gällde för OKG. Jag tycker att företaget självfallet var i sin fulla rätt att avvisa det erbjudandet och istället bygga vidare i tron att man hade förutsättningar att göra en god affär. Men det går inte att både avvisa erbjudande om ersättning för bl.a. förlorad tid och därefter, när man har byggt vidare och allt inte gått som man hoppades, göra anspråk på ersättning. Det är en både felaktig och icke företagsekonomiskt riktig hantering. Till skillnad från de andra företagen riktades aldrig någon uppmaning till OKG att bygga vidare i långsamt tempo under den tid rådrumslagen gällde. Följaktligen finns det inte heller av den anledningen någon moralisk grund — den juridiska har vi redan avvisat — för ersättning till företaget. Likabehandling, Lennart Blom, bygger på lika förutsättningar, och sådana finns inte i detta fall. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Lennart Blom menade att företagens prognoser för hur mycket el som skulle behövas görs upp centraliserat och att de väger tyngre än mina bedömningar. Nu är det inte mina egna bedömningar jag går efter när jag konstaterar att utvecklingen när det gäller elanvändning har varit helt annorlunda än de prognoser som gjordes upp. Hur mycket elektricitet man behöver i framtiden är en bedömningsfråga. Länge var det kraftbolagen själva som fick försöka titta in i framtiden och göra bedömningar. Det var alltså tillförselsidan som i hög grad bestämde hur man skulle bedöma framtiden. De som hade intresse av att sälja el fick också bedöma framtiden, och det blev så att säga samhällets officiella prognos. Genom riksdagens beslut har industriverket med bedömare från både hushållningssidan och tillförselsidan kommit in i prognosverksamheten. Man har gradvis reviderat ner prognoserna, och det är en drastisk skillnad mellan den prognos över elanvändningen som vi har nu och den man hade fram t.o.m. mitten av 1970-talet. Prognoserna har visat sig inte på något sätt stämma med verkligheten. Men det kärnkraftsprogram som vi arbetar efter med tolv aggregat är fortfarande baserat på de överuppblåsta prognoserna. Det är dels mot den bakgrunden, dels mot bakgrund av att riksdagen med stor majoritet beslutat att det sista kärnkraftverket skall vara avvecklat senast år 2010 som jag kan ifrågasätta om det tolfte aggregatet någonsin kommer att löna sig. Det behövs inte nu. Vi har mer el än som egentligen behövs, och det tolfte aggregatet måste förmodligen avvecklas innan det är företagsekonomiskt avskrivet. Därmed kan man verkligen ifrågasätta om det är någon mening ens ekonomiskt att bygga det.